Fru talman! I det här betänkandet behandlas en rad motioner som huvudsakligen berör inkomstbeskattningen av fysiska personer. I många av motionerna ifrågasätts rättvisan i nuvarande regler. Utskottet behandlar också motioner i vilka samtliga oppositionspartier redogör för sin såväl kortsiktiga som långsiktiga skattepolitik vad gäller inkomstskatten m.m. Vad som inte behandlas i betänkandet är den socialdemokratiska skattepolitiken. Från socialdemokratiskt håll brukar man ju hänvisa till det pågående utredningsarbetet, och det gör man också i detta betänkande. Vad socialdemokraterna vill förblir dock höljt i dunkel. Om det i någon mån kommer fram i betänkandet, är det i form av en steril nejsägarattityd, där alla de rättvisekrav som jag nyss nämnde avfärdas med en axelryckning. Den som söker svaret på vad socialdemokraterna vill göre sig ej besvär att leta i detta betänkande — det är ett gott råd som jag kan ge den eventuellt intresserade.

Samtliga motioner slaktas, och om det framtida skattesystemet uttalar man sig inte! Jag måste ändå ställa frågan till Anita Johansson: Är det besked som ni socialdemokrater tänker gå till val på i höst detta att ni inte tänker uttala er om hur ni vill ha det med skatterna? Är det i så fall anständigt? Efter TV-programmet Nu! i går hade jag sett fram emot att skatteutskottets ordförande Jan Bergqvist skulle vara här och sätta litet kött på de stolta paroller som han tog upp — paroller som alla kan instämma i. Nu hoppas jag att Anita Johansson i stället avslöjar vad socialdemokraterna vill på skatteområdet. Fru talman! Från folkpartiets sida tycker vi inte att man skall gå till val utan att ge besked i denna viktiga fråga. Därför talar vi också om hur vi menar att skattesystemet skall reformeras. Målet för en marginalskattereform måste vara att ingen skall betala mer än 50 kr. i skatt på en intjänad hundralapp. 99 96 av löntagarna skall betala högst 40 kr. i skatt på samma hundralapp. Det är det klara ocn entydiga besked vi ger om målet för en kommande skattereform på inkomstskattesidan. Skatteskalorna skall också inflationsskyddas så att inflationens inverkan på skatten i görligaste mån elimineras. Alla med någon sakkunskap på skatteområdet och det ekonomiska området är överens om att en rejäl sänkning av marginalskatterna krävs så att det lönar sig att arbeta, spara, utbilda sig och satsa på risktagande och företagande. För några år sedan talade också framstående företrädare för det socialde mokratiska partiet klarspråk om detta problem. Jag minns t.ex. en statssekreterare i finansdepartementet som talade om proportionell statsskatt, dvs. att alla oavsett inkomst skulle betala statsskatt efter samma skattesats. Finansministern skrev en bok om problemet. Men var står socialdemokraterna i dag? Fru talman! Vi har nyss efter vanligheten bevittnat en konflikt på arbetsmarknaden som kostat folkhushållet stora summor. Beräkningar har också gjorts av den skada som de höga marginalskatterna vållar. Det visar sig att vi går miste om en betydande ökning av produktionen som skulle bli följden om marginalskatterna sänktes. Beräkningarna — försiktiga beräkningar — visar storleksordningen 20 miljarder kronor på några år. Det motsvarar 4 600 kr. per förvärvsarbetande. De samhällsekonomiska kostnaderna är med andra ord mycket stora. Ändå svarar utskottet i betänkandet att frågan är för tidigt väckt. Det tycker inte vi i folkpartiet. Det första steget i en sådan reform bör tas omedelbart. Vi föreslår därför att marginalskatten sänks med 4 procentenheter för alla beskattningsbara inkomster över 70 000 kr. från den 1 januari 1989 och att inflationsskyddet samtidigt återinförs. Vi hari vår partimotion redovisat att det är vår bestämda uppfattning att en rejäl marginalskattereform skulle få mycket positiva effekter på ekonomins tillväxtförmåga. Avtalsförhandlingarna skulle underlättas genom att det nominella påslaget inte behöver vara så stort för att ge en viss ökning efter skatt. Därigenom skulle lägre marginalskatter medverka till att dämpa prisökningarna. Vi har valt att finansiera vår reform fullt ut, trots den tillväxt jag nyss talade om. Detta framgår i detalj av folkpartiets motion om den ekonomiska politiken. Fru talman! I och med det innevarande riksdagsåret avslutar jag min andra period i riksdagen. Hela tiden har jag tillhört skatteutskottet. Det har varit en intressant tid, men jag kan med bästa vilja inte säga att den har varit särskilt givande politiskt. Bo Södersten har ju dragit i gång en debatt om toppstyrningen inom socialdemokratin och möjligheterna för den enskilde riksdagsmannen att göra sig gällande. Problemställningen gör sig självfallet gällande en sådan här dag när klubban snart kommer att gå som en lärkvinge och motionsyrkandena falla som dominobrickor i en lång rad. När detta arbetspass är till ända kommer en lång rad av folkpartistiska och andra yrkanden att ha fallit.

Med det anförda avstyrker utskottet samtliga motioner, står det i betänkandet. Pang säger det när klubban slår i bordet, och det hela är över. Fru talman! Jag kan självfallet förstå att alla motioner inte kan bifallas. En del faller naturligt, därför att de står i motsats till andra. Men jag kan inte för mitt liv begripa hur alla motioner kan ha blivit så fel att de måste avslås. Nittiotalet motioner med långt fler yrkanden har alla blivit så fel att de måste gå till de sälla jaktmarkerna. Ändå är de producerade av en inte föraktlig samling ganska kvalificerade ledamöter av denna kammare. Fru talman! De flesta begriper naturligtvis att alla motioner inte är helt galna och att större rättvisa skulle skapas om några av motionerna hade bifallits. Sverige hade inte behövt gå på knäna för det heller. Därmed kommer jag tillbaka till summeringen av de sex åren. Jag känner denna dag en stor besvikelse över att skatteutskottets socialdemokrater har låtit sig förvandlas till ett transportkompani. Det är inte riksdagens skatteutskott som har befälet över finansdepartementet. Det är tvärtom, och det beklagar jag djupt. Jag beklagar också den hållning som vänsterpartiet kommunisterna intar. Vpk talar gärna om rättvisa för arbetarklassen och de sämst ställda i samhället. Man talar varmt från talarstolen om sin egen politik. Men när talmannen anmäler klart för röstning, då vi kommer fram till kärnan, då beskriver fingret på varje vpk-are en spiralliknande rörelse fram till ja-knappen. På det sättet uppger vpk sin själ. Det gäller även rättvisefrågor som för statsmakten är av ekonomiskt obetydlig karaktär, men som för den enskilde är viktiga. Låt mig ta ett exempel. Reservation 21 i detta betänkande handlar om personer som vanligtvis har skadat sig i arbetslivet. Vederbörande kan t.ex. ha blivit rörelsehindrade genom olycksfall eller mist en hand eller något liknande. Då utgår normalt en livränta som skall kompensera handikappet. Denna är ofta ganska låg, delvis beroende på att den är skattefri. Skattefri är den för alla, tills man uppnår pensionsåldern. Efter uppnådd pensionsålder uppstår emellertid en indirekt skatteeffekt. Ja, inte så som någon möjligen skulle tro, att den som har full ATP eller i övrigt en hög inkomst blir beskattad. Nej, för dem är livräntan fortfarande skattefri. Den som har så låg pension att han eller hon har rätt till extra avdrag får däremot en indirekt skattebelastning. Här är det så vansinnigt att ju lägre pensionen är desto högre blir skatten vid samma livränta. Dessutom påverkas det kommunala bostadstillägget så att vederbörande får ett lägre bostadstillägg. Detta är fullständigt på tvärs mot alla principer om skatt efter bärkraft. Likväl har alla kommunisters pekfingrar vinglat i väg i denna spiralliknande rörelse till ja-knappen, fast den borde hamnat på nej-knappen, om vpk levt som man lär. Till vpk:s representant i debatten vill jag ställa frågan: Hur får ni detta knapptryckande att gå ihop med rättvisa och det som ni säger att ni står för? Frågan skall naturligtvis ställas även till socialdemokraterna. Jag ställer den till Anita Johansson. Förklara för oss varför denna motion måste falla här i dag! Borde inte skatteutskottet kunna hävda någon gnutta av självständighet gentemot finansdepartementet? Det skulle höja riksdagens anseende om man lyckades. Fru talman! Med det sagda ber jag att slutligen få yrka bifall till samtliga de reservationer där folkpartister står som undertecknare.

Fru talman! I skatteutskottets betänkande nr 25 behandlas en rad motioner som alla berör fysiska personers beskattning. Frågor som tas upp är skattepolitikens allmänna inriktning, skatteskalans utformning för inkomståret 1989, sänkning av mervärdeskatten på livsmedel, förmögenhetsbeskattning, bara för att nämna några. Till betänkandet har fogats inte mindre än 53 reservationer. Skattefrågor är nu som tidigare ständigt aktuella. De berör oss alla, och de allra flesta har från sina utgångspunkter sin syn på hur skattesystemet borde vara utformat. Självklart kan aldrig ett skattesystem bli så utformat att det tillfredsställer alla, inte ens i det parti som dragit upp riktlinjerna. Skattesystemet skall vara enkelt, rättvist, lättförståeligt och vattentätt, så att ingen skall kunna kringgå de fastställda reglerna. Att skapa ett sådant skattesystem är en dröm för många som sysslar med skatter. Men man behöver inte syssla så länge med skatter förrän man blir medveten om sin oförmåga att åstadkomma ett helt fulländat skattesystem. I dag pågår ett nytt utredningsarbete på inkomstbeskattningens område. Trots detta har oppositionspartierna i motioner dragit upp riktlinjer för den allra närmaste tiden. Det är lätt att förstå att så har skett. Dagens inkomstskatteregler fastställdes våren 1986, och pågående utredningsarbete blir sannolikt inte klart förrän 1989, varför ett nytt skattesystem inte kan tillämpas förrän allra tidigast år 1990. Man vill alltså ha regler som skall gälla under 1989. Vi i centern hade väntat oss att regeringen skulle framlägga något skatteförslag för 1989, men nu verkar det som om regeringen vill låta inflationen skärpa skatteuttaget på 1989 års inkomster — ett gammalt och av socialdemokraterna ofta använt system — och detta trots att finansministern vid vissa tillfällen talat om ganska betydande skattesänkningar, framför allt av marginalskatterna. Det har varit vackert tal men vi har inte sett något resultat av det, och vi står i dag frågande till vad socialdemokraterna vill i den pågående skatteutredningen. Enligt centerns uppfattning bör en kommande skatteomläggning bygga på en bred parlamentarisk grund och på principer som kan ligga fast under en relativt lång tid. Grunden för ett nytt skattesystem måste vara att upprätthålla den fördelningspolitiska ambitionsnivån. Höjt grundavdrag, bättre kommunal skatteutjämning samt sänkt moms på basmat garanterar en rättvis fördelning. Det är krav som vi ställer vid införandet av det nya skattesystemet. Marginalskatten bör sänkas för att stimulera till arbete och sparande, för att minska skattekilarnas negativa effekter och minska de obeskattade förmånernas betydelse. En bättre samordning med det sociala bidragssystemet måste också uppnås. Givetvis måste skatteskalan vara indexreglerad. Målsättningen måste vara att samtliga inkomsttagare skall få lägre marginaleffekter. Var och en, oberoende av var han befinner sig i inkomstlä ge, har marginalskatt, och den bör sänkas för alla. En generell sänkning av skatteuttaget bör komma till stånd. För att nå detta måste man eftersträva en generell förenkling genom breddade skattebaser och lägre skattesatser och en mer likvärdig behandling av olika inkomstslag, bl.a. för att minska möjligheterna till skatteflykt. Hushållssparande bör gynnas och kapitalbeskattningen bör vara neutral. Som framgår av reservation 7 hade vi förutsatt att regeringen skulle framlägga förslag till vissa förändringar av skatteskalorna för år 1989. Det hade varit naturligt med utgångspunkt från den debatt som förts. Vi hade förväntat oss ett förslag till ändring av skatteuttaget från 1989. Så har inte skett, och det enda vi hört är att bl.a. finansministern vid vissa tillfällen har uttalat sig för en sänkning av den högsta marginalskatten till 60-65 9. Vi anser att om man menar allvar och vill göra en sådan förändring bör det ske successivt, och vi anser att man från 1989 borde sänka skatten i det högsta skatteskiktet till 70 96. Därtill borde grundskatten på 100 kr. som infördes från 1987 slopas. Om man justerade skatten i det högsta inkomstskiktet, skulle man kunna något dämpa den löneutveckling som skett framför allt i de högsta löneklasserna och som vi befarade när vi väckte vår motion. I reservation 12 yrkar centerns utskottsledamöter att riksdagen skall begära förslag om sänkning av momsen på baslivsmedel. Det är inte minst ur fördelningspolitisk synpunkt angeläget att sänka momsen på basmat. Vi har världens högsta matmoms, och än mer utmanande är det då socialdemokrater och moderater beslutar att den återbetalning av moms som tidigare skett genom livsmedelssubventioner nu ytterligare minskas. Man frågar sig hur mycket allvar det är i talet om att man vill sänka skatten generellt, när den återbetalning som har skett av momsen på livsmedel nu tas bort. Då ökar man automatiskt skattetrycket. Sänk momsen på basmaten till byggmomsens nivå, 12,87 9e,idetaljhandelsledet! Det skulle vara ett steg i rätt riktning mot ett mera vettigt system. Med anledning av den ständiga debatten om livsmedelspriserna bör uppmärksammas att momsen i dag utgör en större andel av vad konsumenten betalar än den jordbrukaren får för den färdigproducerade varan när den lämnar jordbrukaren. Och då skall jordbrukaren betala alla produktionskostnader, kapitalkostnader och ersättning för utfört arbete. En sänkt matmoms skulle också innebära en bättre samstämmighet med EG-området. Jag skall försöka att hålla mig till de frågor som direkt behandlas i utskottet, och därför kommer jag att anknyta till de reservationer som har lämnats. I reservation 13 begärs att förmögenhetsskattereglerna återställs till den nivå som tillämpades före år 1983. När socialdemokraterna hösten 1982 övertog regeringsansvaret, genomdrev man en höjning av kapitalskatterna och frångick därmed den inställning man själv intagit i början av 70-talet. Nu har den inflation som ägt rum efter 1982 ytterligare skärpt kapitalbeskattningen. Det är därför ett mycket blygsamt krav som ställs i denna reservation, och jag beklagar verkligen att inte socialdemokraterna vill inse det nödvändiga i att ta hänsyn till vad som sker i vårt samhälle. Det är precis som om man vore bunden på förhand av direktiv från kanslihuset. Man vill över huvud taget inte diskutera frågor vilkas lösning är angelägen för alla. Framför allt kan det inte vara rimligt att man år efter år skärper skatteuttaget genom den penningvärdeförsämring som pågår. I reservation 16 krävs särbeskattning av makars, föräldrars och barns samt fosterföräldrars och fosterbarns förmögenhet. fr.o.m. i år har sambeskattning av makars kapitalavkastning helt slopats. I överensstämmelse härmed bör också — av såväl rättvisesom förenklingsskäl — förmögenhetsbeskattningen individualiseras. Även föräldrars och barns samtaxering av förmögenheter bör slopas. Ännu mera orimlig är sammanläggningen av fosterföräldrars och fosterbarns förmögenhet. Fosterföräldrarna har ju inte någon rätt att disponera fosterbarns förmögenhet. En annan fråga som årligen är föremål för riksdagens behandling är de extra avdragen för pensionärer och då särskilt eventuell förmögenhets inflytande på avdragets storlek. Exempel finns där en ränteinkomst kan innebära en marginalskatteeffekt på över 100 96. Vi reservanter kräver att förmögenheten inte skall påverka storleken på det extra avdraget. Även finansministern nämnde något i förra veckans utfrågning som kunde tyda på att han uppmärksammat detta problem. Vi anser att man redan nu bör fatta ett beslut i enlighet med reservationens förslag. I reservation 21 berörs konsekvenserna för den som uppbär skattefri livränta och därjämte är berättigad till extra avdrag som pensionär. Vid uträkning av extraavdraget inräknas den skattefria livräntan i inkomsten. Det innebär att skattebelastningen för en livränta blir högre ju lägre inkomst vederbörande pensionär har. Detta är orimligt, och vi reservanter kräver en snabb ändring i enlighet med reservationen. Ett liknande orättvist system finns beträffande barnpension. Det kan inte vara rimligt att två barn med samma inkomst av feriearbete skall behandlas olika i skattehänseende beroende på att ett av dem förlorat en eller båda sina föräldrar. Redan 1972 års skatteutredning uttalade sig för en ändring, och det ointresse som regeringen visar för denna frågas lösning är förvånande. Fru talman! Marianne Andersson och jag har gjort den uppdelningen att jag skulle behandla den del av utskottets betänkande som berörs fram till moment 15. Jag har nu avhandlat denna del och redogjort för centerns syn på dessa viktiga frågor. Jag avslutar mitt anförande med att yrka bifall till samtliga reservationer som centerns representanter står bakom.

Fru talman! Tillväxttakten i ekonomin har berörts i den här skattedebatten — det började Bo Lundgren med. Och det kan finnas anledning att diskutera ekonomins tillväxttakt och vad som hämmar den, fast från en något annan utgångspunkt än Bo Lundgren gjorde. Jag skall röra mig bara på ett plan — jag skall jämföra vad som har hänt i Sverige med vad som har hänt i andra länder, ungefär som Bo Lundgren gjorde. Tillväxttakten i den svenska ekonomin började faktiskt stagnera ganska kraftigt i jämförelse med tillväxttakten i andra länder i mitten av 1970-talet. Jag skall inte närmare gå in på vilka som ledde arbetet i finansdepartementet vid den tiden och fram till början av 1980-talet. Jag kan konstatera att såväl Prot. 1987/88:100 «internationella konjunkturer som den ekonomiska politik som då fördes 14 april 1988 medverkade till att tillväxttakten minskade. ARENOR Tillväxttakten har sedan fortsatt att, om inte minska så i varje fall öka Inkomstbeskattning mindre än i jämförbara länder. Det är ett faktum även för tiden efter 1982. Och skälen är i mångt och mycket desamma — det beror framför allt på åtgärder som vidtagits av den svenska regeringen, av finansministern, i den ekonomiska politiken och i skattepolitiken.

Devalveringar är ju ingenting som de borgerliga partierna och deras företrädare i speciellt stor utsträckning har vänt sig emot, i varje fall inte under den tid de själva befann sig i regeringsställning. Devalveringarna har tillsammans med den lönenedpressning som har ägt rum, den reala löneminskning som skett för flertalet här i landet, skapat en nedgång i ekonomins tillväxttakt i Sverige på grund av att konsumtionsutrymmet för vanligt folk därmed drastiskt har skurits ned. Det — och inte några marginalskatter, som Bo Lundgren försökte göra gällande — är en av huvudanledningarna till att det ser ut som det gör. Marginalskatterna kan möjligen ha en viss inverkan, men i det här sammanhanget har de en mycket marginell betydelse. Det väsentliga är de olika åtstramningsåtgärder som har vidtagits av regeringar av olika schatteringar. Man kan också diskutera skattetrycket — jag vill kanske använda ett mer relevant ord, nämligen skattekvoten. Att borgerliga skattedebattörer använder ordet skattetryck beror väl på att de vill framhålla hur stora skatteintäkterna i samhället är i förhållande till bruttonationalprodukten. De vill därmed säga att det är någonting negativt och fult. Man måste, tycker jag, i stället vända på steken och utgå ifrån vad det är för verksamheter man vill ha genomförda i samhällelig — offentlig — regi för att kunna garantera människorna en någorlunda likvärdig standard och åstadkomma en i varje fall någorlunda acceptabel minimistandard för flertalet. Det måste vara utgångspunkten när man bestämmer hur stora inkomster man vill ha till samhället och hur man skall ta in dem, vilka skatter man skall välja och vilka man inte skall välja. Skattekvoten — eller skattetrycket, som är den term som bl.a. Bo Lundgren använder — är också ett uttryck som bör användas med försiktighet. Det är ett trubbigt instrument. När man jämför Sverige med andra länder skall man ha klart för sig att många av de länder som man jämför med inte har arbetsgivaravgifter för det sociala, för pension, för sjukförsäkringar, m.m., som vi har här i Sverige och som också ingår i skattekvoten. det s.k. skattetrycket. Om vi rensade bort arbetsgivaravgifterna och gjorde som man gör i vissa andra länder — med det obehag och den ojämlikhet det skulle föra med sig, 24 även om det fick samma ekonomiska effekt i andra änden: att folk fick sina pensioner och sjukförsäkringar — skulle vi helt plötsligt ha ett väsentligt lägre skattetryck i Sverige. Det är för att vi har valt att ta ut pensionsoch sjukförsäkringsavgifter via s.k. arbetsgivaravgifter som skattekvoten i Sverige blir högre — vi har här en högre rättviseambition än man har i en stor del av vår kapitalistiska omvärld. Det är också andra faktorer som styr det fruktansvärt hårda skattetryck som man från borgerligt håll talar om och som i dag ligger kring 57 9 i förhållande till bruttonationalprodukten. Jag kommer då tillbaka till tillväxten. De åtstramningsåtgärder som har vidtagits har medfört att den svenska tillväxten bara är hälften av omvärldens. Då ökar självfallet skattekvoten, om man inte vill gå in och drastiskt skära ned många av de nödvändiga och nyttiga sociala åtagandena. Vi vet att det är det som de borgerliga partierna framför allt är ute efter. Det blir också en nödvändig följd av deras drastiska nedskärningar av de offentliga utgifterna. För min del tycker jag att det är intressant att diskutera vilka typer av inkomster och liknande man skall ta ut skatt på. Vi kan vara överens på en punkt: att man skall minska uttaget av skatt på arbetsinkomster: såvitt jag förstår gäller det borgerliga talet om marginalskattesänkningar även arbetsinkomster. Men med det menar jag inte att man skall göra den typ av drastiska marginalskattesänkningar som har föreslagits av moderaterna, folkpartiet och även i viss mån centern. Det är sänkningar som i praktiken — med de förändringar av schablonavdraget m.m. som man också föreslår — innebär att vanligt folk i bästa fall inte får någon höjning av sin skatt. För låginkomsttagarna blir effekten däremot den, och höginkomsttagarna får de stora sänkningarna. Men det här är ingenting nytt; det känner vi igen. Det var genomgående också i den borgerliga regeringspolitik som fördes de sex förödande åren på 1970 och 1980-talen. Vi menar att vi skall sänka skatten på arbetsinkomster, men vi menar inte att vi för den sakens skull skall sänka hela skattekvoten. Vi vill flytta om samhällets skatteinkomster till en kraftig ökning av beskattningen av spekulationsinkomster. I dag är det så att om man har kapital att spekulera med får man väsentliga skattefördelar. En spekulationsinkomst är mycket lågt beskattad i jämförelse med en arbetsinkomst. Likadant är det med förmögenheter. Vi menar också att det är vettigt att föra över beskattningen till produktionen från löner och liknande. Vi förordar omfördelningar av olika slag från arbete till kapital. Det skulle vara till fördel också för den svenska tillväxten, och skulle självfallet ge ett konsumtionsutrymme för arbetarklassen: 'Jag nämnde tidigare att det krävs skatteinkomster i förhållande till den nivå man vill ha på de offentliga utgifterna, i förhållande till vad man där vill sörja för. Men skatten kan också utformas på olika sätt. Man kan göra som vi vill och göra skatten inkomstutjämnande, vilket den tidigare i viss mån har varit i Sverige. För man en vettig skattepolitik, i alla fall för folkflertalet, för arbetarklassen, skall skatten också verka inkomstutjämnande. Men man kan också, vilket också görs, lägga de offentliga utgifterna på sådant sätt att man skapar utjämning i levnadsmönster och levnadsstandard och i förutsättningar för de olika klasserna i det här samhället. Vi vill genom skatteuttaget till offentliga utgifter ge flertalet en social trygghet. Vi vill ge människorna en god, eller i varje fall en lika stor, möjlighet till vård, och det skall inte vara plånboken och dess tjocklek som skall avgöra om man skall kunna få denna vård eller inte eller få en operation. Vi vill att det skall finnas en ekonomisk minimistandard och en rättvisa socialt, kulturellt och ekonomiskt. Detta är möjligt att uppnå endast om man genom skatter tar från de besuttna och delar ut medlen genom olika offentliga verksamheter till dem som inte är besuttna. Vill man göra detta, vilket i varje fall vi ställer oss bakom och, skulle jag vilja påstå, även socialdemokraterna i viss mån, går det alltså inte att drastiskt minska skatteinkomsterna till samhället, vilket man talar om från borgerligt håll. Detta skulle framtvinga privatiseringar och göra att plånbokens tjocklek och innehåll skulle bli bestämmande för vilken kvalitet man får i vården och i livet i övrigt. Fru talman! Vi har från vänsterpartiet kommunisterna i motioner även till årets riksmöte talat om var vi står i skattepolitiken. Vi har klart och tydligt i ett par omfattande partimotioner slagit fast vår skattepolitik. Vi håller visserligen på att arbeta med den, men det sker mer utifrån den utgångspunkten att vi skall se till vidareutvecklingen av den profil som vår skattepolitik har, vilket jag tidigare nämnt, och vilka syften den skall tjäna. Vi menar att man skall utjämna de stora inkomstskillnaderna och minska skatterna på lönearbete och för barnfamiljer och pensionärer. Men man skall inte göra detta generellt för alla barnfamiljer och pensionärer, eftersom detta ju inte är någon enhetlig grupp. Det finns barnfamiljer och pensionärer med stora förmögenheter och stora inkomster och det är inte dessa vi syftar på i detta sammanhang. Denna minskning av skatten för lönearbetare och för normala barnfamiljer och pensionärer vill vi åstadkomma genom att öka beskattningen på stora inkomster, på förmögenheter, för bolag och inte minst på spekulationsvinster. Det förhåller sig på så sätt i vårt skattesystem att lågavlönade, ofta deltidsarbetande kvinnor, betalar genomsnittligt nära nog lika mycket i skatt som de riktigt högavlönade.

Jag menar att det är förödande att det skall vara en sådan liten skillnad mellan den lågavlönade och den högavlönade. Vi menar att man skall sänka skatten för lågavlönade och skärpa den för högavlönade. Detta kan gå till på olika sätt, vilket jag senare närmare skall beröra. Om vi tittar på hur utvecklingen har varit i stort när det gäller skatten så kan vi se att den statliga skatten, den inkomstutjämnande delen av beskattningen, utgjorde ungefär en tredjedel av samhällets totala skatteinkomster i mitten av 70-talet. I dag utgör det litet mer än drygt en åttondel. Detta är en ganska stor indikation på hur utjämningen i skattesystemet har minskat väsentligt. Det finns naturligtvis olika orsaker till detta, framför allt de mycket medvetna beslut som har fattats under årens lopp om bl.a. marginalskattesänkningar som höjt skattesatserna för låginkomsttagare och vanligt folk. Den inflationsskyddade skatteskalan har också medverkat till detta liksom ökningar av de kommunala skatterna m.m. Det finns alltså flera skäl till detta, men det har skett utifrån medvetna beslut av den majoritet som vid olika tillfällen har funnits för dessa beslut. Fru talman! Jag kommer nog att tala litet längre än min anmälda taletid på 15 minuter. Jag fann det angeläget att inleda med att polemisera med de borgerliga företrädarna som talade före mig. Vi har från vpk lagt ett förslag om 1989 års skatter och vi får väl höra från Anita Johansson om det kommer ett förslag från regeringen om hur dessa skall se ut. År 1989 måste man ju i varje fall ändå göra en provisorisk lösning för. Det finns inga reella möjligheter att den utredning som sitter skall kunna komma med förslag om detta. Med utgångspunkt i den löneökning som vi redan i januari bedömde skulle bli 7 26, vilket nu verkar slå in, så har vi ett förslag om en skattereduktion på 2 000 kr. för alla med inkomster upp till 150 000 kr. Sedan trappas dessa 2 000 kr. av när det gäller inkomster mellan 150 000 kr. och 180 000 kr. Detta får den effekten för låginkomsttagarna, trots den skatteskärpning som ändå sker genom att vi använder 1988 års skatteskalor även år 1989 och genom den 7-procentiga löneökningen, att det blir ca 1 800 kr. i minskad skatt nästa år. Detta belopp avtar så att det i normalinkomstfallen kommer att röra sig om ca 500 kr. i skatteminskning, medan det blir en väsentligt skärpt beskattning för dem med höga löner. Vi har också framställt ett förslag om att vi skall införa en skärpning, i det här läget provisoriskt med den skatteskala som finns, för dem med inkomster över 250 000 kr. med tio procentenheter. Detta gör att den inkomstförstärkning som sker genom att vi använder 1988 års skatteskala även år 1989, och genom den skatteskärpning för dem med inkomster över 250 000 kr. som skall införas, leder till att det går jämnt upp med den kostnad som den här skatterabatten innebär. Denna har en omfördelande verkan, vilket jag tycker är eftersträvansvärt. Det finns olika orsaker till att personer med höga inkomster ändå betalar så litet genomsnittligt i skatt som de gör. Ett av skälen till detta är underskottsavdragen som jag nämnde tidigare. Om vi tittar på utvecklingen för underskottsavdragen så kan vi konstatera att de 1955 uppgick till ett belopp av 180 milj.kr. vilket då utgjorde 0,6 26 av den sammanräknade inkomsten. I dag ligger de på 7 96 av den sammanräknade inkomsten. Beloppet har alltså fjortondubblats, och man beräknar att underskottsavdragen nästa år skall uppgå till 50 miljarder kronor. I år uppgår de till 46 miljarder kronor. Det här är naturligtvis framför allt höginkomsttagarnas marknad. Att låginkomsttagarna inte har mängder av underskottsavdrag, kan vi se i statistiken. Vi har sagt från vpk:s sida att hela frågan om underskottsavdragen, alltså dess.k. ränteavdragen, skall rensas bort. Vi vill helt och fullt ta bort rätten till ränteavdrag.

Jag talar nu om boende i normalklass. Lyxboende tycker jag inte att man skall ta så stor hänsyn till. Vad vi kommer att vinna är att för alla övriga konsumtionskrediter, på kontokort eller vad det nu månde vara, får man stå för hela räntekostnaden själv. Det tycker vi är en rimlig och skälig väg. Jag vet att det finns skatteexperter som inför inkomstskattekommittén har redogjort för att de anser att räntorna på lån till boendet skall tas bort från skattesystemet och subventionen flyttas över till lånemarknaden. Det är helt i enlighet med vad vi har föreslagit och drivit. På det viset skulle man komma ifrån att de som har egnahemslån utnyttjar dem till andra typer av konsumtion än de är avsedda för. Det finns naturligtvis mycket att säga. Vi har återkommit i år om skärpta krav i fråga om förmögenhetsbeskattningen. Vi tycker att det är rimligt att göra det och inte bara avvakta vad inkomstskattekommittén säger. Vi har föreslagit att man skall ta ut en engångsskatt på stora förmögenheter, oavsett vad som kan komma ut av inkomstskattekommitténs arbete. Likaså tycker vi att det finns skäl att införa en realränteskatt. Det beslut som fattades hösten 1986 var av engångskaraktär. I stället för att dra in pengar från försäkringsbolagen gav det, vill jag påstå, dessa bolags verksamhet en ordentlig puff uppåt. Försäljningen av privata pensionsförsäkringar ökade enormt tack vare den reklam som debatten gav. Detta visar att det finns anledning att överväga och införa en realränteskatt. Men den skall självfallet inte bara vara baserad på livförsäkringsbolagen utan på hela den finansiella sektorn. Extraavdraget för pensionärer har berörts. Det är också någonting som det måste göras någonting åt utan att avvakta inkomstskattekommittén. Det finns ju pensionärer som i år och nästa år drabbas av mer än hundraprocentiga effekter när man väger samman extraavdraget och de kommunala bostadstilläggen. Detta måste åtgärdas. Jag skall inte beröra motionen om kottplockning så mycket. I betänkandet behandlas en rad olika frågor som vi har tagit upp i våra motioner, och jag konstaterar att sammantaget har vår skattepolitik en radikal prägel. Jag kanske skall nämna frågan om momsen på mat. Vi har ju fått flera företrädare här i kammaren för kravet på slopande av matmomsen, vilket är glädjande. Skälet till att vi från vpk:s sida inte ka ta ställning för centerns förslag är att vi inte anser det vara fördelningspolitiskt riktigt. Vi vill i första hand sänka skatten på maten — helst vill vi ta bort den helt — utan att höja momsen på andra varor, eftersom det skulle kunna innebära att det inte blir någon total minskning för barnfamiljerna. Vi vill i stället ta pengar från spekulationsoch kapitalekonomierna. Därför är vi inte överens med centern om att sänkningen av matmomsen skall finansieras så att säga inom mervärdeskattens ram. Slutligen några ord till Kjell Johansson, som pratade så engagerat om vpk:s spiralformade pekfinger, eller hur han uttryckte det. Vi bedömer regeringsförslag och motioner efter deras verkliga innebörd. Sedan får naturligtvis Kjell Johansson tycka att fingret förs i en spiralrörelse till ja-knappen. Jag skall inte säga att vi föredrar pest framför kolera, men vår bedömning blir trots allt som regel att vi föredrar socialdemokratiska förslag framför borgerliga. Men det finns också undantag, och jag trodde inte att jag skulle behöva förklara det för Kjell Johansson. Jag trodde att han hade upptäckt att vi är överens med de borgerliga exempelvis i fråga om kottplockningen, där socialdemokraterna har reserverat sig. Jag trodde också att Kjell Johansson, som jag såg var inne vid den föregående voteringen, uppmärksammade att vi då vred pekfingret i spiral mot nej-knappen och stödde fyra borgerliga reservationer i justitieutskottet. Men det kanske inte var så aktuellt att visa på det, för då hade ju angreppet fallit platt till marken. Fru talman! Jag ber att få yrka bifall till de vpk-reservationer som finns i betänkandet.

Fru talman! Tommy Franzén gav sin alldeles speciella förklaring till att tillväxttakten är lägre i Sverige än i andra länder. Jag måste säga att det var en fantastisk förklaring. Borgerliga regeringar var stor orsak till att tillväxten minskat, och åtstramningsåtgärder har minskat tillväxten, hävdade Tommy Franzén. Det går ju fullständigt på kors mot all annan kritik som har riktats mot den politik som fördes under den borgerliga regeringsperioden. Vi lånade. Svensk ekonomi likvidiserades enormt genom en mycket kraftig upplåning i utlandet. Denna används till att rationalisera industrin, genomföra världens mest ambitiösa sparprogram inom energiområdet, höja folkpensionerna mer än under någon liknande period, fördubbla anslagen till barnomsorgen. Nog fick låginkomsttagarna del av detta. Kritiken har alltid tidigare varit att vi gjorde fel när vi gjorde detta. Vårt skatteförslag kommer också låginkomsttagarna till del. Jag sade att en försiktig bedömning visar ett engångslyft med 20 miljarder om man skulle sänka marginalskatterna. 10 miljarder skulle kunna användas till att lösa sjukvårdskrisen och 10 miljarder skulle kunna användas till att höja reallönerna i Sverige. Det skulle, som sagt, alla människor tjäna ganska mycket på. Jag blir litet konfunderad när Tommy Franzén talar om de borgerliga partiernas drastiska skattesänkningar. Vi i folkpartiet räknar oss som ett borgerligt parti, och jag skulle vilja se litet nyanser i uttryckssättet eftersom vi ifrån annat håll kritiseras för att inte vilja sänka skatten. Kommer ni nu att rösta bort den orättvisa jag tog upp? Jag fick ingen förklaring. Jag fick bara veta att ni hade röstat för fyra borgerliga reservationer tidigare. Tommy Franzén sade att det ofta handlar om att välja mellan pest och kolera. Men vilket är det nu då? Det handlar om att ta bort denna orättvisa som drabbar människor med mycket låg pension, en liten livränta, men inte någon annan. Är detta pest eller kolera? Nej, Tommy Franzén, låt det kommunistiska fingret vingla i väg till nej-knappen när vi skall rösta om reservation 21.
Fru talman! Jag vill börja med frågan om bruttolönerna. Det är dock förvisso drygt tio år sedan vi kunde säga att vi hade världens högsta löner. I dag ligger vi väsentligt lägre, om vi inte skall jämföra oss med u-länder, och jag antar att det inte är detta Bo Lundgren är ute efter. Om vi jämför med tjugotalet OECD-länder finner vi att vi under den senaste tioårsperioden gått ifrån en tätposition till att nu ligga någonstans på 16:e eller 17:e plats. Jag vill påstå att det är fel som Bo Lundgren säger att vi har världens högsta bruttolöner. Det stämmer inte om vi jämför oss med jämförbara kapitalistiska länder. När jag talar om att vi skall minska skatten på arbetsinkomster utgår jag ifrån framför allt vårt förslag om att ersätta huvudparten av den kommunala beskattningen med en skatt i produktionsledet. Det innebär, om man inte vidtar några andra åtgärder, att man får en lägre beskattning av arbetsinkomster. Men jag vill stanna där. Man bör inte generellt ha lägre beskattning av kapitalinkomster och liknande som i dag läggs ovanpå övrig inkomst, utan det är arbetsinkomster som skall ges denna lägre skatt. Därmed inte sagt att denna skattesänkning skall få genomslag rakt igenom. Jag tycker inte det finns skäl att sänka skatten för en generaldirektör som har 125 000 kr. i månaden. Han har mer än tillräckligt netto ändå. För flertalet inkomsttagare är kommunalskatten den betungande delen. Det är naturligtvis viktigt att man får ned den. Men detta är inte lika intressant. Både moderater och folkpartister talar om skattesystem som i stort sett är proportionella även för den statliga delen. Beträffande åtstramningen, Kjell Johansson, är det faktiskt så att det är devalveringar och åtstramningar i ekonomin som lett till den lönenedpressning som är huvudorsaken till att ekonomin stagnerat. Det får jag återkomma till i en senare replik.

Fru talman! Jag skall inte fortsätta detta meningsutbyte. Jag vill bara ställa en fråga. Om det är lönenedpressningarna som fått ekonomin att stagnera, hur kunde då ekonomin stagnera som den gjorde 1977 och framåt, efter det att vi hade haft tre år med de högsta lönehöjningarna någonsin i detta land? Hur kunde den då inte bara stagnera, utan praktiskt taget få tvärstopp? Slutligen, Tommy Franzén, hur blir det med reservation 21? Kan vi inte få ett löfte om att fingrarna vinglar iväg till rätt knapp?
Fru talman! Jag kan lova Kjell Johansson att vi inte alls skall vingla. Kjell Johansson får stå där med rumpan bak för sig själv och sitt parti när det gäller reservation 21. Till Bo Lundgren: Den statistik som finns för OECD-länderna gäller bruttolöner, alltså inte nettolöner eller reallöner. Det är där vi har landat, från att i mitten av 1970-talet ha legat i toppen till att ligga strax över botten. Det är ett faktum. Om man vill vara realist skall man inte påstå att det var det höga kostnadsläget för exportindustrin som framtvingade devalveringarna. Möjligen hade man det med i bilden, men man ville också minska konsumtionen av importvaror, vilket jag tror var en större anledning till devalveringarna. Man kan inte gärna påstå att lönekostnadsläget för den svenska exportindustrin är speciellt högt. De exportintensiva företagen, Atlas Copco och alla de andra, har ungefär 6 90 i lönekostnader. Det är inte speciellt högt. Detta bottnar i att man gjort enorma robotiseringar och rationaliseringar i dessa företag och därigenom fått ner lönekostnadsandelen. Jag tycker inte vi skall använda ord som ”felaktiga analyser”. Jag tycker vi skall tala om att vi har olika analyser och kommer fram till olika resultat. Utgångspunkten är vad man vill uppnå och i viss mån vad man verkligen vill se som orsaker till olika skeenden i ekonomin. Sedan kan man inte komma ifrån att tillväxten har minskat. Tillväxten i ekonomin är mycket sämre i Sverige än i jämförbara länder. Man måste se på de reallöneminskningar som skedde efter åren 1973-74-— jag håller med Kjell Johansson — då det var betydande löneökningar och även en kraftig ökning av reallönerna. Men därefter vidtogs faktiskt åtgärder för att drastiskt nedbringa löneandelen. Det visar sig också att i mitten av 70-talet låg löneandelen av produktionsvärdet på ungefär 85 26, medan den i dag ligger på 66, 67 eller 68 90. Det är naturligtvis en effekt av lönenedpressningen, som har lett till reallönesänkningar och därigenom också minskat konsumtionsutrymmet för stora delar av befolkningen i vårt land.

Fru talman! I skatteutskottets betänkande 25 behandlas, som vi har hört, många motioner från den allmänna motionstiden. En del av dem rör frågor som är under ett intensivt utredningsarbete, 53 — inte 55 — reservationer har fogats till detta betänkande. Utredningen om reformerad inkomstbeskattning arbetar för högtryck, vill jag påstå. Jag tycker därför det är naturligt att vi i utskottsmajoriteten hänvisar till utredningsarbetet. Det har varit god sed i Sveriges riksdag att när ett utredningsarbete pågår, så avvaktar vi med ställningstaganden i större frågor. Jag förstår inte riktigt Kjell Johansson, som verkar så förgrymmad över detta. Är Kjell Johansson kanske avundsjuk för att han inte är med i utredningen? Det är en fundering som man får när man hör honom. Men låt mig få säga något allmänt om vårt skattesystem. Skatterna i vårt land har i takt med den sociala utvecklingen kommit att spela en viktig roll som fördelningspolitiskt instrument. Det har skett på två sätt. Dels har skatteinkomsterna i hög grad använts för att finansiera offentliga utgifter som på olika sätt syftat till att påverka fördelningen av inkomster och välfärd. Dels har skatteuttaget i viss utsträckning skett för att ändra inkomstoch förmögenhetsfördelningen. Tanken är att skatten skall tas ut efter bärkraft. Detta har främst kommit till uttryck i att inkomstskatten gjorts progressiv, dvs. den tas ut med högre andel vid stigande inkomster. Även skatt på förmögenheter, arv och gåvor skall ses som ett uttryck för bärkraftsprincipen. Den första aspekten på skattesystemet är den fördelningspolitiska rollen — finansieringen av det offentliga välfärdssystemet. Denna aspekt är den avgjort mest betydelsefulla. Så gott som hela den sociala välfärden i vårt land är kostnadsfri eller prissatt efter socialt betingade beslutsregler. Sjukvård, äldreomsorg, barnomsorg, skola, omfattande transfereringar till utsatta grupper samt trygghet vid sjukdom och vid arbetslöshet m.m. finansieras med skatter. För en rättvis fördelning är det avgörande att vi förmår att upprätthålla och finansiera denna verksamhet utan att låna ihop till den. Trygghet kan inte byggas på lån, det vet vi av bitter erfarenhet. Detta borde Bo Lundgren, Stig Josefson och Kjell Johansson också ha lärt sig. Men här skiljer vi oss åt. I diskussionen om skatternas roll i fördelningspolitiken har intresset i hög grad koncentrerats till den progressiva delen av inkomstbeskattningen. Det är i och för sig riktigt att den progressiva inkomstskatten — om den verkligen fungerar på rätt sätt — jämnar ut fördelningen av inkomster. I viss utsträckning gäller det också fördelningen av förmögenheter. Men det finns andra faktorer som ger den progressiva inkomstskatten en väsentligt beskedligare roll i fördelningen av den totala välfärden än dess roll i skattedebatten. Fru talman! Målen för skattesystemet skall vara: Det skall finansiera de offentliga utgifterna. Det skall bidra till en utjämning av levnadsstandarden både genom att finansiera det offentliga välfärdssystemet och genom att skatt tas ut efter bärkraft. Det skall bidra till en gynnsam ekonomisk utveckling genom att stimulera arbete, företagande och sparande. En reform av inkomstskatten bör, enligt oss socialdemokrater, bygga på följande fem principer: Enhetlig och mera rättvis kapitalbeskattning. Ansvarsfull finansiering. Låt mig konstatera att vi under 1980-talet har genomfört en rad reformer i syfte att förbättra och förenkla inkomstbeskattningen. Dessa reformer har också inneburit betydande skattelättnader, och det tycker jag att ni på den borgerliga sidan skulle kunna ge oss ett litet erkännande för i en sådan här viktig debatt. Jag kan konstatera att de tre borgerliga partierna är mycket oeniga när det gäller den framtida inkomstbeskattningen. Trots denna oenighet, fru talman, hoppas jag att vi i skatteutredningen skall kunna få en bred enighet för ett bra framtida skattesystem. Här värmde orden i Stig Josefsons och Tommy Franzéns anföranden. De tyder på att vi skall kunna få en bred majoritet härvidlag så småningom. Får jag säga något om skatteskalorna. Först och främst vill jag understryka att vi kommer att presentera skatteskalorna under 1989. Moderaterna presenterar i sin motion en egen skatteskala. Folkpartiet har, som vi hört, yrkat på en minskning av grundbeloppet, och centern begär beslut om högst 70 26 marginalskatt. De som har läst betänkandet noga har kunnat konstatera att när det gäller både inriktningen av skattepolitiken och skatteskalorna finns det reservationer som inte är gemensamma för de borgerliga partierna. Viiutskottsmajoriteten anser att de förslag om betydande skattesänkningar som förts fram i olika motioner är för tidigt väckta med tanke på det utredningsarbete som pågår. Några ord om underskottsavdragen. Värdet av ett underskottsavdrag är i princip begränsat till 50 26. Den begränsade kvittningsrätt som tidigare fanns mellan villaunderskott och kapitalinkomst slopas helt vid 1989 års taxering. Jag vill erinra om att underskottsavdragens skattemässiga behandling utreds av företagsskattekommittén. När det gäller utgiftsräntor för villor och sommarstugor så utreds frågan av inkomstskatteutredningen. Till Stig Josefson och Tommy Franzén vill jag säga att frågan om momsen på mat har varit föremål för åtminstone två utredningar, där en stor majoritet kommit fram till att det skulle skapa krångel och byråkrati att differentiera momsen på mat. Vi anser att det finns bättre instrument för att tillgodose barnfamiljernas och de lägre inkomsttagarnas intressen. Fru talman! Förmögenhetsbeskattningen är föremål för utredning både i finansdepartementet och i inkomstskatteutredningen. Vi skall se över förmögenhetsskatten med avseende på eventuell särbeskattning, skatternas bas, nivån på skatteuttaget m.m. Pensionärernas skatteförhållanden tas upp i flera motioner. Beträffande det extra avdraget vid pension pågår det ett arbete för att finna en lösning på problemet med de nuvarande marginalskatteeffekterna för vissa folkpensionärer med låg pension. Regeringen avser att så snart man funnit en bra lösning återkomma med förslag till åtgärder, som skall avhjälpa de negativa effekterna av den nuvarande ordningen. Fru talman! Jag hoppas verkligen att man i regeringskansliet skall skynda på detta viktiga arbete. Några ord om barnpensionerna. Vissa motionärer pekar på att det är oacceptabelt att barnens inkomster vid sidan om pensionen resp. bidragsförskottet eller underhållsbidraget blir olika beskattade. Jag vill erinra om att pensionsberedningen nyligen i ett delbetänkande föreslagit vissa förbättringar av barnpensionerna. De skall utbetalas under längre tid och med högre belopp än i dag. Vidare har man föreslagit att skattereglerna inte skall ändras. Detta var, fru talman, ett enigt betänkande! Beskattningen av naturaförmåner engagerar många av kammarens ledamöter. Lena Öhrsvik har i motion Sk424 tagit upp frågan om homosexuella sambors möjligheter att utnyttja företagets reseförmån. På den punkten har utskottet ansett sig kunna tillmötesgå motionären och faktiskt gått en liten bit längre. Utskottet föreslår att lagstiftningen ändras omedelbart med verkan fr.o.m. den 1 maj 1988 och skall tillämpas från 1989 års taxering. Rent tekniskt bör ändringen ske genom att lagen om homosexuella sambor kompletteras med ifrågavarande bestämmelse i kommunalskattelagen. Därmed är motionens syfte väl tillgodosett. I en motion begärs ändring av bestämmelserna om förmånsbeskattning av fri kost och logi för sådana som har volontärtjänstgöring eller ämnar söka sådan. Utskottet anser att i den mån verksamheten åtnjuter samhällets stöd, bör detta av principiella och praktiska skäl utformas på annat sätt än som undantag i beskattningen. Utskottet hänvisar också till 1986 års folkrörelseutredning som är under beredning i civildepartementet. Olikheterna i skattehänseende mellan arbetsgivares och arbetstagares medlemsavgifter är föremål för mycket tankemöda och har också lett till ett flertal motioner. Detta gäller även den skattereduktion där det krävs både att den slopas och att underlaget höjs. Man skall inom ramen för skatteutredningens verksamhet göra en analys av de regler som gäller för medlemsavgifterna och skattereduktionen. I avvaktan på besked bör man enligt utskottets mening avstyrka samtliga berörda motioner. På borgerligt håll har man svårigheter att förstå varför fackliga stipendier skall förmånsbehandlas i förhållande till andra. Detta är i viss mån förvånande, eftersom riksdagen under innevarande mandatperiod beslutat ersätta de tidigare provisoriska reglerna för berörda stipendier med permanenta sådana. Reglerna ansågs då fylla ett starkt behov, och missbruk hade inte kunnat konstateras. Utskottet har inte funnit att motionärerna på någon punkt visat att förhållandena ändrats och att riksdagen borde inta en annan ståndpunkt. Fru talman! Jag måste få fråga samtliga mina borgerliga meddebattörer när det gäller schablonavdraget vid tjänst om ni verkligen står fast vid reservation 35? I samband med införandet av den förenklade deklarationen bestämde vi här i riksdagen våren 1985 med verkan från 1987 års taxering att schablonavdraget under inkomst av tjänst skall vara 3 000 kr., inkl. kostnader för resor till och från arbetet. Nu vill den samlade borgerligheten sänka detta schablonavdrag till 2 000 kr. Vid utskottets offentliga utfrågning förra veckan kunde jag konstatera att riksskatteverket m.fl. strök under vikten av att avdraget inte sänks som de borgerliga vill. Tog ni inget intryck av den utfrågningen? Många skulle inte kunna utnyttja den förenklade blanketten om er reservation gick igenom. Men ni är kanske inte intresserade av förenklingar! När det gäller möjligheterna till avdrag för arbetsrum i den egna bostaden har reglerna varit mycket restriktiva. Vi tycker inte att man skall försöka hitta ytterligare avdragsbegränsningar på detta område. Man måste alltså, Stig Josefson, göra en rimlig avvägning när det gäller att tillmötesgå era önskemål på det här området. Några motionärer pläderar för rätt till avdrag för gåvor och ideellt arbete. Bl.a. Kjell Johansson tog upp detta. Såväl principiella som praktiska kontrolltekniska skäl med gränsdragning mellan organisationer talar emot att riksdagen medverkar till avdragsrätt av den arten. Ideellt arbete bör enligt utskottets mening stödjas genom bidrag och inte genom skattelättnader. Till sist något om skattefrihet för viss verksamhet. Förslaget till skattebefrielse vid kottplockning har motiverats med skogspolitiska skäl. Vi socialdemokrater tycker inte att skattebefrielse är det effektivaste sättet att komma till rätta med bristen på frö. För närvarande är tillgången på frön god i större delen av landet. Brist föreligger endast i fråga om tallfrön för svårföryngrade områden i Norrlands inland. Totalt sett kan allmänheten bara spela en marginell roll vid beståndsinsamlingen av skogsfrö i landet. Skogsvårdsstyrelserna, som svarar för hälften av plantleveranserna i landet, utnyttjar främst sin egen personal för insamling. På så sätt får man garantier för att resurser inte slösas på insamling i bestånd med dålig frökvalitet. Med hänsyn till de speciella förutsättningar som måste gälla för insamlingar och de begränsningar som naturligt nog finns, vore det fel att förespegla landsbygdsbefolkningen att det finns goda inkomster att göra på kottplockning. Att vi är emot dessa förslag beror på, att när vi nu sitter och gemensamt skall utreda det framtida skattesystemet, skall vi inte tillföra nya moment av skatteavdrag och skattebefrielse. Fru talman! Jag yrkar bifall till skatteutskottets hemställan på samtliga punkter utom mom. 22, där jag yrkar bifall till den socialdemokratiska reservationen 28. Jag yrkar avslag på alla de andra 52 reservationerna.

Fru talman! Anita Johansson sade att det värmde när hon hörde mig och Stig Josefson. Då skulle jag kunna säga att det värmde när jag hörde Anita Johansson räkna upp de fem punkter som socialdemokratin bygger sin skattepolitik på och säga att den progressiva skatten skall vara inkomstutjämnande och att man skall se till att den också blir det. Det är bra. Men tyvärr är det inte åt det hållet som socialdemokraterna har dragit hittills. Tvärtom har man medverkat till att minska progressiviteten i beskattningen ifrån en tredjedel till ungefär en åttondel. Men det är bra om det kommer att bli en förändring så att låginkomsttagarna får låg beskattning och höginkomsttagarna får hög beskattning och att detta också blir något reellt och inte bara något teoretiskt. Det förutsätter också en del beträffande begränsningar av avdragen, som Anita Johansson tog upp.

Om man slopar avdragen helt och inte kompenserar på något sätt, är jag inte orolig för att höginkomsttagarna behöver flytta ifrån sina hem. Problemet gäller att slå vakt om det stora folkflertalet. Då tror jag det är viktigt att finna sådana former att vi klarar de vanliga inkomsttagarna när det gäller deras boende i eget hem och fritidshus. Vpk har på den punkten lagt fram ett förslag som utan tvivel är det mest lämpliga. Folkpartiets stora skatteexpert, professor Gustav Lindencrona, sade t.o.m. i utredningen att man rimligen bör ta bort räntekostnaderna för lånen från skattesystemet och i stället subventionera på lånesidan, vilket alltså betyder att vi med vårt förslag är i gott sällskap. Beträffande matmomsen vill jag inte påstå att det är två utredningar som har sett på den frågan. Det är en utredning som har specialiserat sig på frågan om matmomsen. Men den stora majoriteten där utgick från förutbestämda uppfattningar om att det skulle vara krångligt och felaktigt. I dag har i varje fall en av ledamöterna i den utredningen ändrat uppfattning i frågan.

Fru talman! I momsutredningen var det inte ett så kategoriskt nej till förslaget som Anita Johansson säger. Där diskuterades olika alternativ. Bl. a. sades det att om man vill ta bort en del av momsens fördyrande inverkan, är den enklaste vägen att göra en återbetalning via livsmedelssubventionerna — det skall vi inte glömma bort. Det sades samtidigt att det sker en utveckling inom handeln och att mycket tyder på att det blir betydligt enklare att göra kontroller i framtiden. Det har skett en betydande förändring från 1982 fram till i dag. En del av de hinder som fanns då har alltså försvunnit. Vi har dessutom fått en situation där det ständigt är stark kritik mot de höga livsmedelspriserna, där staten tar in mer i skatt än vad det kostar att producera och vad jordbrukarna får ut. Då tycker jag att Anita Johansson borde inse att situationen i längden är ohållbar. Anita Johansson tar upp frågan om de borgerliga partiernas oenighet. Jag är litet förvånad över det. Jag trodde faktiskt att socialdemokraterna var medvetna om att det fanns tre borgerliga partier och att vi är självständiga partier som har våra olika uppfattningar. T. o. m. när vi uttalar oss för att försöka lösa skattefrågan i samförstånd och har stort underlag för det ställningstagandet, åberopar man splittringen inom de borgerliga partierna. Man borde i stället hälsa med tillfredsställelse att vi inte här är låsta i en bestämd enig uppfattning utan att det finns större förutsättningar för att kunna diskutera fram ett gemensamt förslag som kan bli bestående. I presentationen av förslag till nya grundsatser i ett socialdemokratiskt skattesystem saknar jag ordet ”rättvisa”. Det är kanske detta som man har hållit på att plocka bort. Det är kanske därför som vi i dag får ganska många förslag som ger mycket olika effekt för enskilda inkomsttagare. Det var intressant att höra att socialdemokraterna kommer att presentera ett eget skatteförslag för 1989. Men varför finns inte det förslaget i dag och nu, så att vi kan diskutera det i samband med att de andra förslagen har presenterats? Anser verkligen Anita Johansson att reglerna om barnpension är bra som de är? Anser Anita Johansson att reglerna om extra avdrag för pensionärerna också är bra? Har ni inte för avsikt att där komma med något förslag? Finansministern antydde ju häromdagen att det möjligen kommer ett förslag under vårriksdagen. Har man kastat bort det förslaget och tänkt låta den orättvisa bestå som ibland kan ge en marginaleffekt på mer än 100 96?
Fru talman! Anita Johansson undrar om jag var avundsjuk för att jag inte är med i utredningen. Nej, det är jag inte, och förklaringen är ganska enkel. Det tillsattes två utredningar samtidigt. Den ena kallas Reformerad inkomst beskattning — RINK. Den andra heter Kommittén för indirekta skatter — KIS. Och jag är en ”KIS”, så jag är med och utreder. Vilken av dessa utredningar som har fått det bredaste utredningsuppdraget skulle jag kunna diskutera med Anita Johansson, men det gör jag inte. Men jag är alltså inte avundsjuk för att jag inte har fått ensamrätt inom folkpartiet på att utreda skatterna. Det var ett ganska fattigt besked som Anita Johansson gav om hur socialdemokratin vill att det framtida skattesystemet skall se ut. Några allmänna formuleringar — jag tror att de flesta har varit standardformuleringar i budgetpropositionerna sedan de borgerliga regeringsåren — är inte mycket att komma med. Men om inte utskottets ordförande Jan Bergqvist kunde ge något besked om vad ni socialdemokrater vill på skatteområdet, kan man möjligen inte begära att Anita Johansson skall kunna svara på detta. Om det handlar om dessa betydande skattelättnader, skulle jag bli lika överraskad som Bo Lundgren. Jag skall inte ta upp detta, men överraskningen var som sagt stor. Det pågår ett arbete inom regeringskansliet för att se över det extra avdraget, kunde Anita Johansson meddela. Det var ju roligt. Detta har riksdagen nämligen beslutat om — ett beslut som gick emot socialdemokraterna här i kammaren. Det var ju en reservation som gick igenom, eftersom vpk-ledamöternas fingrar för en gångs skull vinglade åt rätt håll. Jag vill i detta sammanhang ställa ytterligare en fråga: Kommer ni att undanröja denna fullständigt orimligt orättvisa behandling av pensionärer som har skadats i arbetslivet och som i dag uppbär en livränta? Ni talar så väl om pensionärerna, som har byggt upp detta samhälle. Inte har väl de pensionärer som har fått en arbetsskada och kanske blivit invalidiserade i mindre mån bidragit till att bygga upp vårt samhälle? Har de dessutom drabbats genom att få en så låg pension att de tillhör dem som har de absolut lägsta pensionerna, är det väl orimligt att de skall drabbas av en skatt som ingen annan drabbas av.

Herr talman! Bo Lundgren sade att det är en myt att det går bra för Sverige. Jag tycker att Bo Lundgren nästan borde skämmas över att säga någonting sådant.

Jag är mycket väl medveten om att det är fråga om tre borgerliga partier, Stig Josefson. Detta fick vi inte minst bittert erfara under de borgerliga åren. Det skulle vara bra, Stig Josefson, om väljarna fick besked om hur det vid en eventuell borgerlig regering blir med momsen på maten, det som numera är en av centerns hjärtefrågor. När det gäller pensionärernas extra avdrag sade jag i mitt anförande, Stig Josefson, att jag hoppas och kommer att verka för att denna fråga snarast löses i finansdepartementet. Det var för resten trevligt, herr talman, att Kjell Johansson är en ”KIS”. Jag trodde att den här kisen hade vaknat en aning på fel sida i morse — det lät så vid hans inledningsanförande i dag. Herr talman!

Tar Bo Lundgren i dagens debatt avstånd från dessa direktiv?

Herr talman! Det finns en del frågeställningar som jag måste ta upp med Anita Johansson och som inte berördes i hennes inledningsanförande. Den ena är varför socialdemokraterna är så måna om att inte öka skattereduktionen för fackföreningsavgifter. Sedan detta beslut fattades för sex år sedan har ju konsumentpriserna ökat med ungefär 30 96. Likaså har fackföreningsavgifterna ökat. När man lade fast grunden för detta avdrag sade man ju att reduktionen skulle vara 40 96 av en genomsnittligt beräknad fackföreningsavgift, där avgifter för A-kassan och en del annat skulle räknas bort. Man sade att 40 96 av 1 200 kr. skulle vara maximalt belopp. I dag har ju den genomsnittliga fackföreningsavgiften per år kommit att bli väsentligt högre än 1 200 kr. Vi har föreslagit att beloppet skall vara 1 600 kr., vilket innebär att man får ytterligare reduktion för fackföreningsavgiften. Detta är inte en fråga som man kan avfärda genom att bara hänvisa till inkomstskatteutredningen. Det som har hänt under de senare åren är ju realiteter. Eftersom ni nu hänvisar till utredningen, undrar jag: Har man för avsikt att där göra någon annan typ av förändring? Är man inte beredd att låta de fackföreningsanslutna få denna typ av skattereduktion? Vad är man ute efter? Vi menar att det belopp som sattes som gräns 1982 bör räknas upp. Man kan inte i dag hålla fast rätten till avdrag vid samma belopp som då. När det gäller pensionsförsäkringar har vi föreslagit att man skall ytterligare begränsa avdragsrätten för premier till de privata pensionsförsäkringarna. I dag är avdraget begränsat till ett basbelopp, men de som har tillräckligt stora inkomster — synnerligen stora inkomster, dvs. de som verkligen har anledning att köpa extra pensionsförsäkring — kan få göra avdrag ända upp till två basbelopp. Jag tycker inte att detta stämmer överens med en sund och vettig rättvisepolitik och en riktig fördelningspolitik. Det vore riktigare, menar jag, att sänka avdragsrätten för pensionsförsäkringspremier till ett halvt basbelopp och i så fall maximera det till detta belopp och inte tillåta avdrag på upp till två basbelopp för dem som har tillräckligt höga inkomster. När det slutligen gäller förmögenhetsbeskattningen så fick vi inte heller på den punkten höra någon kommentar. Varför är socialdemokraterna motståndare till att ta ut en engångsskatt på stora förmögenheter, när vi vet att innehavare av stora förmögenheter de senaste tio tolv åren har fått dra åt sig mellan 500 och 600 miljarder kronor av pengar som huvudsakligen kommer från lönearbete och liknande? Varför är ni inte beredda att ta ut en engångsskatt för att ta in i vart fall en del av denna enorma förmögenhet?
Herr talman! Anita Johansson ändrar sig nu till att jag möjligen har vaknat på fel sida. Jag vet inte om jag brukar vakna på någon sida. Jag stiger upp på morgonen och framåt förmiddagen så vaknar jag. När det gäller avdragsrätt för gåvor till ideella organisationer så har folkpartiet krävt att man skall få göra avdrag för gåvor till biståndsarbete. Hur det, som Anita Johansson säger, i stället skall kunna utformas som ett bidrag förstår jag inte riktigt — varken i vaket eller yrvaket tillstånd. Jag noterar att Anita Johansson inte vill ta upp något resonemang om skatteutskottets självständighet. Det är beklagligt. Ett sådant resonemang skulle vi verkligen behöva ha. Jag tycker att det nu krävs en omprövning — inte minst för att hävda riksdagens anseende. Jag fick inte heller något svar på frågan hur det blir med rättvisan för de pensionärer som har skadat sig i arbetslivet och som nu får en liten livränta och har mycket låg pension. Anita Johansson ställer här frågor om momsen på mat och om en hel del annat, men hon vill över huvud taget inte ge något besked om var socialdemokraterna står i skattefrågorna och vad svenska folket kan vänta sig efter valet, om socialdemokraterna då på nytt kommer tillbaka. Jag tycker att det är högst otillfredsställande. Slutligen, herr talman, var det så att man i en tidigare replik tog upp avdragsrätten. Eftersom jag inte vill bli den förste som vår nye talman ”klubbar ner” för att ha riktat repliken åt fel håll, så tvingas jag avstå från att svara på den utmaningen.
Herr talman! När Anita Johansson talar om hur bra det går för Sverige, vill jag säga att det med tanke på högkonjunkturen hade varit märkligt om situationen inte hade förbättrats i Sverige. Jag vet inte om Anita Johansson har lyssnat på finansministern när han gett uttryck för den oro han känt inför avtalsrörelsen. När finansministern nu ser på resultatet av avtalsrörelsen, kan han förmodligen inte känna sig helt lugn inför utvecklingen. Det är framför allt kostnadsutvecklingen i vårt land i jämförelse med förhållandena i våra konkurrentländer som är oroande. Jag tror att det kan vara på sin plats att något dämpa skrytet om hur bra det går för Sverige. Detsamma gäller kritiken mot de borgerliga regeringsåren. Det står väl klart att grunden var lagd av den socialdemokratiska regeringen redan under åren 1975—1976 till de besvärliga år som följde. Anita Johansson kräver att de borgerliga partierna skall presentera ett gemensamt förslag om hur en regeringspolitik skall utformas. När får vi se ett gemensamt förslag från socialdemokraterna och vpk? Socialdemokraterna har ju ingen egen majoritet utan får söka stöd från än det ena, än det andra hållet. Jag tycker att man skall vara medveten om den roll man själv har. Valet är till för att väljarna skall få säga sin mening och visa sina sympatier för de olika partierna. Då är det självklart att partierna skall gå ut och presentera sina idéer och förslag. Sedan får vi se vad väljarna säger. Först därefter får man ta upp frågan om hur regeringen skall se ut i framtiden. När kommer förslaget om inkomstskatteregler för 1989, Anita Johansson? Kommer det en månad före valet, eller när kan vi räkna med att få se det? Det kunde vara intressant att få veta. Centern har presenterat sin syn på den framtida skattepolitiken. Vi har presenterat vår syn på vilka åtgärder vi vill vidta inför 1989. Jag tycker att det borde vara självklart för socialdemokraterna att också de på ett tidigt stadium måste presentera sin syn på skattepolitiken, åtminstone för 1989. När får vi besked?

Herr talman! Om vi skall minska avdraget för olika boendekostnader, Bo Lundgren, så har vi socialdemokrater sagt att de berörda människorna då skall kompenseras på annat sätt. Bo Lundgren kan vara helt lugn för att vi socialdemokrater sörjer för de breda lagren i samhället. Kjell Johansson! Det är synd att Kjell Johansson inte har varit mer än snart sex år i riksdagen. Kjell Johansson hade varit en erfarenhet rikare, om han hade varit ledamot i utskottet under den borgerliga regeringstiden. Men den diskussionen kanske vi skall ta vid ett annat tillfälle. Tommy Franzén! Jag håller med om att justeringen av skattereduktionen för fackföreningsavgifter har släpat efter, men jag hoppas att vi tillsammans i utredningen skall kunna rätta till det. Det är för mig en mycket viktig fråga. Jag förstår, herr talman, att ni från borgerligt håll undviker att diskutera den viktiga frågan om schablonavdraget, det avdrag som ni vill sänka från 3 000 till 2 000 kr. Som vi har hört i debatten saknas det inte fantasi på borgerligt håll när det gäller alla andra avdrag. Extra avdrag, extra avdrag för pensionärer, beskattningen av vissa naturaförmåner, kottplockning, förslagsverksamhet — listan över förslag skulle kunna göras mycket lång, herr talman, men när det gäller att få ett enkelt och rättvist skattesystem, så att många människor skall kunna använda den förenklade deklarationsblanketten, då ställer ni inte upp. Jag måste få återge vad riksskatteverkets generaldirektör Lennart Nilsson sade om en sänkning av schablonavdraget vid utskottets utfrågning: Åtminstone i storstäderna överskrider resekostnaderna nivån 2 000. Busskorten i Stockholm ligger visst på 2 200 kr. och än högre i Göteborg. Eftersom en mycket stor andel av invånarna i storstäderna använder sig av den förenklade självdeklarationsblanketten, kan man konstatera att en rätt stor del av finessen med den förenklade deklarationsblanketten skulle försvinna. Sett ur den synpunkten borde man snarare öka schablonavdraget. Detta är en fråga som ni undviker att diskutera.

Herr talman! Jag beklagar att debattordningen har blivit sådan, Marianne Andersson. Det är för att vi står i litet tokig ordning på talarlistan. Jag hade själv hoppats att Marianne Andersson skulle stå före mig, eftersom jag visste att ni i centern hade delat upp betänkandet mellan er. Det där får vi tänka på till en annan gång när vi skall anmäla oss till talarlistan. Marianne Andersson säger att centern var emot höjningen av schablonavdraget. Ja, det vet jag, men en fråga som man då ställer sig är: Är ni för förenklingar, är ni för att de många människorna skall kunna använda den förenklade deklarationsblanketten? Sedan, herr talman, kan jag bara konstatera att reseavdraget faktiskt är störst bland de människor som bor i storstäderna.

Herr talman! Jag vill inledningsvis uppehålla mig något omkring förslaget om tudelning av inkomster som presenteras i kds-motionen Sk485 yrkande 2. I motionen föreslås att makar med barn under 16 år vid deklarationstillfället skall få möjlighet att tudela den sammanlagda inkomsten och på så sätt få deklarera för hälften var, med vissa begränsningar. Det är den riktade marginalskattereform som kds vill prioritera i skattepolitiken. För att ge ett par konkreta exempel på hur dagens skattesystem slår kan vi se på hur en flerbarnsfamilj har det. Om familjen väljer att ge barnen tid på så sätt att båda föräldrarna arbetar halvtid under de första viktiga uppväxtåren och de tjänar 65 000 kr. vardera, blir familjens totala skatt ca 36 600 kr. Om familjen i stället önskar ordna det så att den ena föräldern är hemma hos barnen på heltid medan den andra föräldern arbetar heltid och tjänar 130 000 kr., dvs. lika mycket som familjen tjänade vid två halvtidsarbeten, blir familjens skatt 46 300 kr. Familjen får med andra ord nästan 10 000 kr. mindre i disponibel inkomst än vad familjen annars haft, trots att familjens totalinkomst, liksom familjens kostnader för bostad, mat, resor osv., är exakt densamma. Om kds-förslaget om rätten till tudelning skulle genomföras, skulle skattesystemet anpassas för att ta hänsyn till familjernas vårdoch försörjningsansvar. Om det dessutom kombinerades med kds förslag till vårdlön för småbarnsföräldrar, skulle vi, tror jag, ha nått ett verkligt systemskifte på familjepolitikens område. När utskottet bemöter motionsförslaget skriver man bl.a. att ”riksdagen tidigare beslutat slopa sambeskattningen”. Utskottets ledamöter förefaller ha fått för sig att vi från kds sida föreslagit sambeskattning. Så är det inte. Sambeskattningen innebar ju på sin tid att makars inkomst slogs ihop och att skatt togs ut på den sammanlagda inkomsten. Det fick till effekt, att om en av makarna ökade sina inkomster, fick man en kraftigt höjd skatt på grund av skatteskalans progressivitet. Tudelningsreformen skulle däremot innebära att skatten sänks för många familjer och att en eventuell inkomstökning skulle drabbas avsevärt mindre av marginalskatten. Herr talman! Matprisfrågan är i stöpsleven igen. Det verkar som om hushållen måste vara beredda på rejäla prishöjningar i år igen. De senaste åren har det varit så att matpriserna har stigit snabbare än priserna på andra varor. Under 1987 var den genomsnittliga prisstegringstakten 4,9 Ze, medan livsmedelsoch dagligvarupriserna ökade med 5,6 90. Mycket talar för att denna utveckling fortsätter och att matkostnaderna kommer att fortsätta att ta en allt större del av hushållens inkomster. Kds förordar ett slopande av matmomsen. Vi vill göra det stegvis och har i en motion, Sk539, föreslagit att matmomsen i ett första steg skall minskas med 10 procentenheter och att detta skall finansieras inom momssystemets ram genom en höjning av momssatsen på övriga varor med 3,28 procentenheter. Eftersom indirekta skatter som momsen är lika för alla inkomsttagare och maten är, relativt sett, en större utgiftspost för låginkomsttagare än för höginkomsttagare, finns det fördelningspolitiskt positiva effekter att vinna på att minska skatten på maten. Herr talman! Differentierad moms skulle inte vara något unikt för Sverige om det blev en verklighet. Dels har vi som bekant i Sverige redan ett slags system med differentierad moms, dels finner man vid en internationell utblick att Sverige närmast är unikt i Västeuropa genom att inte ha en lägre skatt på mat än på andra, mer umbärliga varor. Belgien, Frankrike, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Storbritannien, Västtyskland och Österrike är exempel på sådana länder som har differentierade momssatser. Herr talman! Jag vill också säga några få ord om några andra kristdemokratiska förslag som behandlas i betänkandet. I motion Sk558 föreslås att beloppet för skattefria inkomster från bäroch svampplockning skall höjas från nuvarande 5 000 kr. till 10 000 kr. för plockning som inte sker yrkesmässigt. Beloppet 5 000 kr. fastställdes av riksdagen år 1981. Från kds sida anser vi det vara angeläget att på olika sätt medverka till att de enorma resurser som finns i skog och mark nyttiggörs för folkhushållet. Det finns nog också en inte föraktlig regionalpolitisk effekt att vinna med ett sådant förslag. I motion Sk485, yrkande 3, föreslås att en utredning skall tillsättas för att föreslå hur en omläggning av beskattning från produktionsfaktorn arbete till beskattning av råvaror, energi, maskiner och kapital kan ske. Vi tycker det vore rimligt och klokt att tillsätta en sådan utredning. En sådan omläggning skulle syfta till att stimulera ett mer resurssnålt produktionssätt och till att göra mänsklig arbetskraft mer konkurrenskraftig i förhållande till andra produktionsfaktorer. Herr talman! Jag vill med detta yrka bifall till motion Sk485, yrkandena 1-3 samt 6, 8 och 9, samt till motionerna Sk539 och Sk558.

Herr talman! Det är många skattemotioner som behandlas i detta betänkande. En orsak är naturligtvis att vi har ett hårt skattetryck, men jag vill också säga att skatterna i hög grad påverkar människors beteende. Detta är någonting som har blivit alldeles för litet observerat. Det ligger många fördelar i att man på så sätt kan göra en hel del för människornas och samhällets bästa. Med de rätta stimulansåtgärderna kan vi lätta på den hårda inställning mot ett hårt skattetryck som många har. Vi kan också genom rätta åtgärder stimulera till insatser som ger högre produktion och fördelar för såväl vårt land som enskilda. I denna avsikt har jag väckt motion Sk339, där jag föreslår att riksdagen hos regeringen begär förslag om skattefrihet för pensionärers extrainkomster på belopp upp till 5 000 kr. per år. Det är då naturligtvis fråga om inkomst av tjänst. Vi har nu en pensionsåldersgräns vid 65 år. Många pensionärer är då vid rätt god vigör men blir plötsligt ”onyttiga”, som de ibland säger. Att efter välförrättat livsverk under stort ansvar och med full arbetsprestation helt hastigt bli passiv och onyttig blir för många en chock. Man vill gärna hänga med i produktivt arbete och göra fortsatta arbetsinsatser. Man skulle må väl av detta och det skulle ge psykisk tillfredsställelse och hälsa. Men skatten slår hårt, och vederbörande ger upp i de flesta fall. För personer med låg pension skulle en liten extrainkomst vara välbehövlig. Att tjäna svarta pengar är motbjudande för många och det är heller inte önskvärt ur samhällets synpunkt. Samhället, företag, organisationer m.fl. skulle må väl av att kunna utnyttja den stora resurs som dessa kunniga och ansvarsfulla människor representerar. Enligt min uppfattning har vi inte råd att avvara dessa, och märk väl också en annan sak: Vi håller på att få brist på sådana tjänster. Det innebär stora förluster att ej utnyttja dessa krafter. Skattefrihet för mindre inkomst, t.ex. 5 000 kr., skulle innebära en stimulans till insatser, som skulle vara av stor betydelse för alla parter. Tillsammans med Jan Hyttring har jag i motion Sk448 föreslagit skattebefrielse för inkomster upp till 5 000 kr. för småskalig tillverkning i hemmet. För många med små möjligheter till arbete skulle detta vara en god och välbehövlig stimulans. I glesbygd, men även i övrigt, skulle detta kunna vara en inkörsport till verksamhet i småföretag och det skulle därmed ge upphov till sysselsättning. Jag har noterat att skatteutskottet som helhet har ställt sig positivt till bl.a. dessa två motioner. Utskottet hänvisar till åtgärder som kan komma när det gäller RINK, reformerad inkomstbeskattning. Jag vill därför fråga utskottets talesman Anita Johansson för det första om detta är riktigt tolkat och för det andra när man i så fall kan förvänta förslag. Jag för min del anser det vara mycket viktigt ur olika synpunkter att få snara förslag i det här avseendet. Jan Hyttring och jag har också i motion Sk438 hemställt att riksdagen begär att regeringen utreder frågan om skattefrihet för förbättringsförslag inom industri och övrig verksamhet. Detta förslag skulle kunna verka stimulerande för de anställda. Svensk industri skulle kunna få många goda uppslag genom denna mycket begränsade skattefrihet. Utskottet avstyrker, beklagligt nog, denna motion. Jag tror dock att man behöver favorisera denna verksamhet, som kan bli till nytta för framtiden. Karl-Anders Petersson och Marianne Andersson, båda centern, har förstått den här saken och det här förslaget bättre. Det framgår av reservation 29, till vilken jag yrkar bifall. Marianne Andersson har också talat för denna sak. Med hänsyn till att tiden är dyrbar vill jag bara till sist säga att de stimulansåtgärder som kan tas fram har mycket stor betydelse. Riksdagen beslöt för några år sedan, som också har sagts här, om skattefrihet när det gäller bäroch svampplockning. Jag jobbade mycket för den saken, och tack vare stöd i glesbygdsdelegationen fick vi igenom förslaget om skattefrihet på belopp upp till 5 000 kr. Många var ganska betänksamma. Men de som har satt sig in i frågan finner att detta var en bra sak. Efter beslutet har man ju tagit till vara mycket mera bär och svamp än någonsin tidigare. Detta kloka förslag gav alltså god effekt. Det föreligger nu också förslag om en höjning av nämnda belopp till 10 000 kr. Jag hänvisar då till kds-förslaget. Från glesbygdsdelegationens sida har man lagt fram samma förslag. Vidare finns det motioner om exempelvis kottplockning. Spörsmålen här är ungefär desamma. Men det handlar inte bara om en ekonomisk fråga utan också om en direkt skattefråga i det här fallet, vilket har sagts av flera talare här, t.ex. Anita Johansson. Det råder alltså brist på frön och därför vill man stimulera till åtgärder i detta sammanhang. Vi i skogsstyrelsen anser det vara mycket nödvändigt att någonting görs här. Herr talman! Med det sagda yrkar jag bifall till de reservationer där utskottets centerrepresentanter finns med.

Herr talman! Bertil Jonasson och jag är ofta överens. Det gäller i väldigt många frågor i denna kammare och, inte minst, i jobbet när det gäller riksdagens revisorer. Men vi är kanske inte riktigt överens om att det skall vara så mycket skattebefrielse för saker och ting. Även jag tycker dock att det är viktigt att vi tar vara på den arbetskraft som pensionärerna utgör. Men det kanske vi kan göra även om det inte blir fråga om skattebefrielse. Vi i utredningen skall arbeta så fort vi kan. Jag hoppas, som det har sagts tidigare i debatten, att vi, Bertil Jonasson, till 1991 års taxering skall vara klara med utredningsarbetet.
Herr talman! Jag tackar Anita Johansson för de här orden. Det är riktigt att vi är överens i många fall i arbetet här. Eftersom det är min sista säsong här i riksdagen hoppas jag att de synpunkter som jag här har framfört skall leda till att resultat kan uppnås. Jag tror att det är möjligt, om vi samarbetar i dessa frågor. Vad som behövs för att det skall bli bättre för både samhälle och människor är ett bättre system. Därför skall vi inte fälla förslag i den här riktningen utan att först ha gjort en noggrann prövning. Jag skulle vilja rekommendera mina efterträdare att verkligen beakta detta. Då det gäller människornas beteende och verksamhet över huvud taget är skatterna av mycket stor betydelse. Det skall vi inte bortse från.

Herr talman! Jag har velat säga några ord med anledning av skatteutskottets behandling av motionen Sk468, som jag och Evert Svensson har undertecknat. Motionen berör villkoren för volontärarbete i ideella organisationer i Sverige. Jag tycker att det är angeläget att detta uppmärksammas mer. Vi motionärer har kommit fram till att denna verksamhet är i behov av ett särskilt stöd från samhällets sida för att överleva på lång sikt. Vi har hemställt att regeringen får i uppdrag av riksdagen att göra en översyn av villkoren för denna del av den ideella verksamheten. Vi har inte lagt fram ett konkret förslag, utan vi har skissat på ett par olika lösningar: Ett första alternativ är att se över bestämmelserna om förmånsbeskattningen av fri kost och logi samt andra skattetekniska förutsättningar för dessa frivilliginsatser. Ett andra alternativ är att tillföra specialdestinerade statsbidrag, eventuellt inom ramen för det centrala organisationsstödet. Utskottet, som endast har behandlat det första alternativet — beskattningsfrågan — pekar på principiella och praktiska skäl, som talar mot undantag i beskattningssystemet. Det har jag i och för sig förståelse för, även om jag tycker att skatteutredningen hade kunnat få pröva frågan. Utskottet pekar i övrigt på folkrörelseutredningens förslag till stöd för folkrörelsernas arbete. Tyvärr är det så, att det i denna utredning knappast har funnits något intresse för just den här frågan. Det har varit en uppvaktning från Sveriges kristna ungdomsråds sida, men den har tyvärr inte rönt någon framgång. Utredningen pekar i övrigt inte på några förbättringar av det allmänna stödet, så att det skulle kunna utgöra en lösning på frågan. Det är närmast kriterierna för stödet som i första hand ändras. I denna del, som alltså hör ihop med det andra alternativet jag nämnde om bidragsstöd, borde motionen ha remitterats till kulturutskottet, som väl handlägger frågan om stödet till ungdomsorganisationer. På den här punkten är jag besviken på utskottets behandling och naturligtvis inte glad över yrkandet om avslag på motionen. Låt mig nämna något om vad den här frivilligtjänsten/volontärtjänsten i Sverige innebär. Hitintills finns den främst inom kyrkorna och har liksom kärt barn många namn: Ett-åring, Tid åt Gud och Diakonala året. Tillsammans med icke kristna organisationer omspänner verksamheten ca 500 personer, främst ungdomar i åldern 18-25 år. Många ungdomar blir under skoltiden engagerade i olika ideella föreningar och organisationer på sin fritid. En del engagerar sig mycket djupt och lägger ned nästan all sin tid i föreningsarbetet. För en del utvecklar det sig så att de efter skolan vill vika ett eller ett par år på heltid åt det ideella idéburna arbetet. De satsar sig själva helt enkelt och offrar ett år — en tid som egentligen inte blir ett offer utan mycket berikande, personlighetsutvecklande och givetvis också fostrande. De får chansen att pröva och fördjupa sina idéer och utveckla sin ledarförmåga. För organisationen i fråga blir de ett tillskott i arbetet, inte bara som arbetsresurs utan också som idégivare och injektionsspruta. Sammantaget blir dessa insatser mycket positiva för resp. folkrörelse och ett särskilt stöd för barnoch ungdomsarbetet. De insatser som ungdomarna gör har egentligen inte karaktären av ett jobb, utan snarare formen av praktik kombinerad med studier, eftersom kursdagar ingår. Det blir något av ett studieår under särskild handledning och inte ett sätt att tjäna pengar, eftersom ersättningarna är mycket låga. Det är ju fråga om just volontärtjänst. Allteftersom tiden har gått har de ansvariga organisationerna fått ekonomiska bekymmer med verksamheten. Som regel får ungdomarna kost, logi och fickpengar. Man räknar med att det skall bli kvar 1 500 kr. efter att bostad och skatt har betalats. Bruttokostnaderna har nu blivit så höga att steget till att anställa en fast ungdomsarbetare inte är så långt. Och då drar sig organisationerna naturligtvis för att satsa pengar i dessa volontärtjänster. De flesta organisationerna har ju också små ekonomiska resurser, vilka främst är baserade på offer och medlemsavgifter. Vid en jämförelse med volontärtjänst som utförs utanför landets gränser kan konstateras att villkoren då är betydligt bättre. Samhället ger ofta ett rejält stöd, dels direkt till vissa volontärtjänster, dels via det projektstöd som SIDA ger till olika biståndsprojekt. Det centrala organisationsstödet är inte heller ett tillräckligt alternativ. Det är alltså angeläget med ett särskilt samhällsstöd till denna verksamhet. Om stattevägen nu inte är framkomlig borde den andra vägen prövas, dvs. statligt bidrag. Det är återigen synd att skatteutskottet inte remitterade motionen till kulturutskottet. Jag har inget bifallsyrkande, eftersom det skulle vara ett slag i luften, utan jag väljer att återkomma till frågan vid ett senare tillfälle. För mig är det en angelägen verksamhetsform att stödja, inte minst mot bakgrund av att frivilligarbetarna hjälper till i ett människovårdande arbete, som inte alltid står så högt i kurs. Den aktuella satsningen på våra medmänniskor är värd ett bättre öde än att riskera att slås ut eller kraftigt försvagas på sikt.

Herr talman! I detta betänkande från skatteutskottet behandlas bl.a. tre motioner som jag ensam har väckt och två motioner som jag har väckt tillsammans med Gunhild Bolander. I fem motioner har jag därmed tagit upp orättvisor i de nuvarande skattereglerna. Det är regler som jag har funnit anledning att kritisera och föreslå ändringar av mot bakgrund av de erfarenheter som jag har fått genom politisk och annan verksamhet. Det gäller orättvisa mot barn som uppbär barnpension, diskrimineringen av äktenskapet i förmögenhetsbeskattningen och folkpensionärernas orimliga marginalskatter. Det gäller även några andra frågor som jag inte skall ta upp här. Innan jag går in på de olika frågorna vill jag uttala min tillfredsställelse över att reservationer har fogats till betänkandet i anledning av samtliga dessa fem motioner. Samtidigt vill jag uttala min förvåning över att socialdemokraterna framhärdar i att avstyrka egentligen självklara rättvisekrav. I en motion kräver Gunhild Bolander och jag att barn som uppbär barnpension skall likställas med övriga barn i skattehänseende. Genom att barnpensionen beskattas får barn som har förlorat en eller båda föräldrarna andra skatteförhållanden än övriga barn. Jag kan ta exemplet med barn som har ferieinkomster. Övriga barn kan tjäna upp till 10 000 kr. om året, dvs. grundavdraget, innan inkomsten beskattas. För barn som uppbär barnpension — förutsatt att den uppgår till minst grundavdraget i beskattningen — blir hela ferieinkomsten beskattad med minst 35 96. Detta gör — jag hoppas att alla har sett exempel någon gång i massmedia — att de barn som uppbär barnpension finner det meningslöst att ha ett feriearbete, då de för samma arbetsinsats som sina kamrater, som har förmånen att ha båda föräldrarna i livet, får bara två tredjedelar kvar av sin inkomst. Egentligen är det självklart att barnpensionen eller del därav skall göras skattefri, så att barn som har förlorat en förälder får samma skattemässiga behandling som andra barn. Det är så självklart att riksdagen borde begära omedelbara åtgärder. Men så fungerar det tyvärr inte. Jag har ensam eller tillsammans med Gunhild Bolander tagit upp frågan varje år sedan 1983, men varje gång har den socialdemokratiska majoriteten i skatteutskottet och här i kammaren avslagit motionskravet, med hänvisning till den ena eller andra utredningen. Så är det även i det betänkande som nu behandlas. Där hänvisas till pensionsberedningen, som i sitt betänkande om avskaffande av änkepensionerna inte föreslår någon lösning. Som vanligt uttalar utskottsmajoriteten inte heller någon åsikt om man anser att frågan bör lösas eller inte. Med det sagda hoppas jag att alla inser vilka skattemässiga orättvisor som majoriteten är beredd att tillåta att barn som har förlorat en förälder får drabbas av. Jag är glad över att de tre borgerliga partierna i skatteutskottet i reservation 25 klart tillstyrker motionskravet i år liksom tidigare år. Herr talman! Gunhild Bolander och jag har även krävt att barns och föräldrars förmögenhet inte längre skall sambeskattas — möjligen med undantag av förmögenhet som barn har fått av någon av sina föräldrar. I tidigare års motioner har vi med exempel från verkligheten visat hur orättvist det nuvarande systemet är. I fjol tog vi upp ett exempel på hur hårt en familj bestående av en hustru som är änka och ett barn, som ärvt sin avlidne fader, drabbas när barnets, moderns och styvfaderns förmögenhet samtaxeras. Det är att märka att föräldrarna inte har någon egentlig förfoganderätt över barnens tillgångar utan endast har en skyldighet att förvalta tillgångarna under överförmyndarens överinseende. Ännu mer anmärkningsvärt är att fosterbarns och fosterföräldrars förmögenhet sambeskattas. Men liksom när det gäller barnpensionernas beskattning avstyrks bifall även till detta rättvisekrav. Dess bättre yrkas bifall till kravet i reservation 16. Herr talman! Jag var ledamot av utredningen familjelagssakkunniga, som lade fram de förslag som efter hand har lett till den nya äktenskapsbalken och de nya arvsreglerna. Jag nämner detta eftersom jag skall ta upp frågan om sambeskattning av makars förmögenhet. Både i utredningens betänkande och i äktenskapsbalken fastslås att den tidigare grundregeln för makars egendom skall bestå. Det innebär, enligt 1 kap. 3 § i äktenskapsbalken, att ”varje make råder över sin egendom och svarar för sina skulder”. I specialmotiveringen i propositionen angavs att det av denna paragraf framgår att en av de grundläggande principerna i den nordiska egendomsordningen för makar är att den bygger på att det gäller egendomsskillnad mellan makar så länge äktenskapet består. Det är först då äktenskapet upplöses som egendomen skall delas i två lika delar. Beslut i frågan om sambeskattning eller övergång till särbeskattning av makars förmögenhet har uppskjutits i avvaktan på familjelagssakkunnigas arbete och den nya äktenskapsbalken. Jag har angivit dessa grundläggande principer, eftersom det borde vara självklart att denna fråga skall lösas nu när äktenskapsbalken och de nya arvsreglerna har trätt i kraft. I min motion Sk304 har jag framfört kravet att särbeskattning av makars förmögenhet skall införas med tillämpning fr.o.m. innevarande år, eftersom den nya äktenskapsbalken gäller från den 1 januari i år. Även den motionen avstyrks, utan någon egentlig viljeyttring i utskottsskrivningen. Även på denna punkt finns dess bättre en reservation, nämligen nr 16, där de tre borgerliga partiernas representanter yrkar att riksdagen skall begära förslag av regeringen om införande av särbeskattning fr.o.m. i år. Detta yrkande sammanfaller med kravet i min motion. Herr talman! Jag är siste anmälde talare i detta ärende, och mycket av det som har diskuterats har anknutit till frågor som jag har tagit upp i mina motioner. Jag tänker inte kommentera min motion med krav på att i avdrag för resor till och från arbetsplats få räkna in restid för lämnande och hämtning av barn på daghem eller motsvarande. Jag vill däremot ta upp frågan om pensionärernas i vissa fall orimliga marginalskatter. Folkpensionärer har som bekant rätt till ett extra avdrag vid beskattningen, så att den som endast har folkpension och pensionstillskott, i år motsvarande drygt 37 000 kr., inte skall behöva betala skatt. Detta extra avdrag reduceras då inkomsten stiger och upphör då inkomsten närmar sig 90 000 kr. Systemet medför därigenom högre marginalskatter för folkpensionärer än för övriga inkomsttagare i motsvarande inkomstskikt. Dessutom reduceras folkpensionärernas extra avdrag om de har en förmögenhet som uppgår till 91 000 kr. och upphör helt om förmögenheten uppgår till 150 000 kr. Jag har i min motion Sk309 visat hur det uppstår helt orimliga effekter då det extra avdraget reduceras både på grund av ökad inkomst och på grund av förmögenhet. I exemplet i min motion har jag visat att skatten på en ränteinkomst blir över 170 96. Om man räknar in KBT blir marginaleffekten en bit över 200 96. En folkpensionär som exempelvis skulle göra sig av med 47 000 kr. av sina besparingar på banken, skulle få ca 4 500 kr. mindre i ränta. Detta skulle leda till att han fick betydligt mer pengar att disponera varje år. Skatten på 4 500 kr. ränta uppgår till ungefär 7 300 kr. Systemet är helt orimligt. Detta exempel tog jag också upp i den interpellation jag i höstas framställde till finansministern. Jag frågade då honom huruvida regeringen avsåg att avhjälpa dessa uppenbara brister i skattereglerna. I min motion begär jag att reduktionen av det extra avdraget på grund av förmögenhet skall avskaffas fr.o.m. innevarande år. Jag ser att ett par moderater senare har väckt en motion med motsvarande yrkanden. Reduktionen på grund av ökade inkomster är ett mer komplicerat problem. Riksdagen bör uttala att regeringen skyndsamt prövar denna fråga och lägger fram förslag till åtgärder. Eftersom socialdemokraterna i skatteutskottet tycks avvisa alla reformförslag kanske jag inte skall förvånas över att man avstyrker även de yrkanden jag här har tagit upp. Däremot förvånar det mig att även folkpartiet har ställt upp för avslag på motionsyrkandena, visserligen med ett särskilt yttrande. Herr talman! Det finns anledning att studera vilka grupper bland folkpensionärerna som drabbas av dessa orimliga marginaleffekter. Det är folkpensionärer med ingen eller låg ATP. Det rör sig om människor som under sin yrkesverksamma tid har haft låga inkomster. Det kan bero på att de har arbetat i låglöneyrken, att de inte har kunnat arbeta heltid eller att de har varit hemma och fostrat sina barn i stället för att vara ute på arbetsmarkna den. Det handlar om folkpensionärer med låg pension som har lyckats spara — Prot. 1987/88:100 ihop en del pengar. Att ha en låg inkomst och ändå få ihop en viss 14april1988 förmögenhet är tecken på stor sparsamhet och återhållsamhet då det gäller konsumtion. Det kan vara människor som har skaffat eller byggt ett eget hus och på ålderns dagar avyttrar det, så att de då frigör medel. De som drabbas hårdast är de som har den lägsta pensionen, eftersom reduktionen räknas i procent av det extra avdraget, och detta avdrag är störst för dem som har den lägsta pensionen. De som har hög pension drabbas inte alls. På samma sätt är det med dem som har hög förmögenhet. De som har förmögenheter mellan 91 000 och 150 000 kr. drabbas av marginaleffekten. För dem som kommer över 150 000 kr. i förmögenhet har redan det extra avdraget upphört. Herr talman! Jag tycker att det är synnerligen anmärkningsvärt om riksdagen i dag inte skulle besluta att upphäva sambandet mellan förmögenhet och extra avdrag för folkpensionärer. Inte kan väl majoriteten av riksdagens ledamöter, efter att ha satt sig in i denna fråga, vilja låta nuvarande system bestå?

Herr talman! Äntligen har skatteutskottet ställt upp bakom det sedan flera år tillbaka framförda moderata förslaget om att skogskontomedel utan skattekonsekvenser får flyttas från en bank till en annan. Det är verkligen på tiden att denna självklara möjlighet kommer. Jag yrkar därför bifall till skatteutskottets förslag i denna del. T.o.m. 1989 års taxering gäller speciella regler för uppskov med beskattning genom insättning på skogskonto. Dessa regler innebär att uppskov får ske med högst 90 96 av köpeskillingen för sålda rotposter och med högst 70 26 av köpeskillingen för leveransvirke. Denna beskattningsåtgärd har utan tvivel ökat avverkningsbenägenheten. För skogsnäringen är det betydelsefullt att dessa uppskovsregler permanentas. Utskottsmajoritetens uppfattning att stimulans av angivet slag skall vara av tillfällig natur är verklighetsfrämmande. Utskottsmajoriteten slår i stället undan benen på enskilda skogsägare. Majoritetens uppfattning kan inte tolkas på annat sätt än att man sitter benhårt fast i den socialistiska uppfattningen att ökad avverkning inte skall stimuleras fram, utan den skall ske i form av tvång. Eftersom den tillfälliga lagstiftningen har fått en positiv effekt, är det för mig helt ofattbart att utskottsmajoriteten inte vill bidra till en permanent lösning. En sådan åtgärd skulle vara mycket positiv för näringen. Det är ett utmärkt sätt, i kombination med en förlängning av uppskovstiden till 15 år, 55 att medverka till en ökad avverkningsbenägenhet. Det finns nämligen en uppenbar risk att slopandet av den tillfälliga förbättringen kommer att leda till en minskad avverkning. En permanentning av gällande regler minskar därmed risken för ryckighet i avverkningen. Det är förvånande att centern inte har ställt sig bakom reservationerna 1 och 2 i detta betänkande. Den möjligheten finns emellertid fortfarande. Det har nämligen visat sig att det säkerligen behövs ytterligare åtgärder för att stimulera till ökad avverkning. Enligt moderat uppfattning kommer sänkta marginalskatter i kombination med sänkt skattetryck att vara en positiv åtgärd för skogsnäringen. När tänker socialdemokraterna följa upp statsministerns löfte om att sänka skatten med ca 60 miljarder? Det går utmärkt att redan i dag förändra skattehöjarattityden. Herr talman! Betänkandet innehåller ytterligare ett antal moderata reservationer som i nästan samtliga fall är en uppföljning av den ståndpunkt partiet tidigare intagit. Reservation nr 6 är en gemensam borgerlig reservation. I den följer vi upp ett moderat utskottsinitiativ i samband med behandlingen av de nya arvsoch gåvoskattereglerna. Konsekvenserna av de nya arvsreglerna innebär skatteskärpningar för jordbrukare och företagare i samband med dödsfall. Redan hösten 1987 väckte vi moderater den här frågan i utskottet. Majoriteten i utskottet, bestående av socialdemokrater och kommunister, utgick från att regeringen snarast skulle lägga fram förslag som skulle förhindra en skatteskärpning efter årsskiftet. Ännu har regeringen inte reagerat på utskottets uppmaning. Det socialdemokratiska skattehöjarpartiet vill inte ens återställa en beskattningssituation som gällde före årsskiftet 1987—1988. Herr talman! Statsministerns löfte om en sänkning av skatten med 60 miljarder kronor kan vi tydligen glömma. Regeringen tar uppenbarligen i stället varje tillfälle att höja skatten. Man vill tydligen till varje pris befästa sin position som innebär att man har västvärldens högsta skattetryck. Med det sagda yrkar jag, herr talman, bifall till reservationerna 1,2,4,5,6, 7, 9 och 10.

Herr talman! Skatteutskottets betänkande 1987/88:23 behandlar i huvudsak förslag till ändringar i skogskontolagen. Det finns två huvudmotiv för systemet med skogskonton. För det första skall kontot vara ett instrument för skogsägarens ekonomiska planering. Genom skogskontot får man möjlighet att på flera år fördela inkomsterna från en större avverkning, och därmed blir det också en jämnare beskattning. För det andra — och det är ett mycket viktigt motiv — skall skogskontosystemet stimulera skogsägarna till avverkningar. När vårriksdagen 1986 höjde insättningsmöjligheterna på skogkonto från 60 9 till 90 96 vad avser rotposter och från 40 96 till 70 96 för leveransvirke, fick denna åtgärd också avsedd effekt, dvs. skogsägarna avverkar uppenbarligen mer om skatten kan fördelas på flera år. En logisk följd av detta är givetvis att en återgång till lägre insättningsprocentsatser medför en minskad avverkning. Herr talman! Den lagstiftning som i dag styr insättningsnivån är en tillfällig — Prot. 1987/88:100 lagstiftning som omfattar taxeringar t.o.m. år 1989. Från folkpartiets sida — 14 april 1988 kan vi inte se något skäl till att denna lagstiftning inte skulle kunna permanentas. Utskottsmajoriteten skriver för övrigt också att lagstiftningen fått en positiv effekt. Det låter därför litet kufiskt när sedan utskottet i nästa mening påstår att stimulanseffekten bäst uppnås med tidsbegränsade regler. Varför effekten blir bättre med tidsbegränsade regler får vi ej veta. I motion Sk322 föreslår folkpartiet en permanentning av nuvarande tidsbegränsade regler, och jag yrkar således bifall till reservation 1. Herr talman! Under senare år har en markant ökning skett av medel innestående på skogskonton. Under tioårsperioden 1976—1986 ökade saldot på skogskontona från 1,3 miljarder kronor till drygt 3,9 miljarder kronor. Enligt folkpartiets uppfattning räcker uppenbarligen inte tioårsperioden till för avveckling av skogskontot, vilket kan innebära att kontot vid tioårsperiodens utgång kan verka avverkningshämmande, då ju hela behållningen faller ut till beskattning utan avverkning. Folkpartiet har föreslagit en skattereform som bl.a. innebär en sänkning av marginalskatterna, så att människor i vanliga inkomstlägen skall få högst 40 90 i marginalskatt. Enligt folkpartiets mening bör tiden att behålla medel på skogskonto förlängas från nuvarande tio år till dess att en marginalskattereform är fullt genomförd. Jag yrkar bifall till reservation 3. Herr talman! När det sedan gäller möjligheterna att flytta ett skogskonto från en bank till en annan utan beskattning kan vi nu med tillfredsställelse konstatera att förnuftet segrat, dock inte utan segt motstånd. Det tillkännagivande som skatteutskottet nu föreslår riksdagen är bra och innebär att denna märkliga bestämmelse skall försvinna den 1 januari 1989. Herr talman! När skatteutskottet behandlade de nya arvsoch gåvoskattereglerna förra hösten utgick utskottet från att regeringen snarast skulle lägga fram förslag för att undanröja upplösning av reserver, t.ex. medel på skogskonto i dödsbon när den efterlevande makan eller maken enligt de nya arvsreglerna övertar den avlidnes tillgångar. Något förslag har inte kommit, varför det enligt min mening finns skäl för riksdagen att begära skyndsamt förslag i enlighet med reservation 6, till vilken jag yrkar bifall. Herr talman! De insatser inom skogsbruket som skogsvårdsavgiften är tänkt att finansiera ligger på ett lägre belopp än de 460 milj.kr. som avgiften beräknas inbringa. Enligt fokpartiets mening bör delar av skogsvårdsvgiften kunna finansiera naturvårdsinsatser i skogen. Detta kommer näringen till godo. Vi i fokpartiet motsatte oss höjningen av avgiften 1984, och vi anser fortfarande att avgiften på sikt är på en för hög nivå. Av statsfinansiella skäl finns det emellertid inte möjlighet att sänka alla de skatter som regeringen hunnit höja under sina sex år vid makten, utan jag hänvisar till vårt särskilda yttrande till dagens betänkande och till det krav på en samlad översyn av skogspolitiken inkluderande framtida utformning och 57 nivå på skogsvårdsavgiften, som folkpartiet begär i en särskild partimotion om skogspolitiken.